Herr talman! Jag tänker inte tävla med herr Carlshamre i fråga om demagogi. Att jag nämnde ordet demagogi i detta sammanhang berodde på att vid en uppvaktning som gjordes inför utskottets ordförande och sekreterare från en tidnings sida, så sade vederbörande redaktör att man tyckte att man varit alltför demagogisk när man gjorde en rubriksättning och skrev den artikel som sedermera ledde till en rad av de protestuttalanden som förekom. Det var detta jag hade i tankarna, herr Carlshamre. Herr Carlshamre skall inte försöka förneka att det gjorts försök till mytbildning i detta fall. Så sent som den 2 december i år innehöll bl.a. Svenska Dagbladet, som ju inte är obekant för herr Carlshamre, en artikel där det talades om att förbudsparagrafen måste bort. Så nog har det gjorts försök till mytbildning från både moderater och andra i detta fall. I sak vill jag bara säga till herr Carlshamre att vi har skilda linjer för hur förskoleverksamheten skall bedrivas. Från den socialdemokratiska sidan har vi sagt att det bör vara en allmän förskola som skall drivas av kommunerna, och vill någon dessutom driva barnverksamhet bland förskolebarn, så har man sin fulla rätt att göra detta. Det är just när det gäller det sistnämnda som mytbildningen har förekommit. Herr Rune Gustavsson sade att jag skulle ha visat respektlöshet mot den allmänna folkopinionen i detta fall. Jag har inte alls varit respektlös, utan jag har tagit emot dem som kommit med sina petitionslistor. Jag hyser respekt för att människorna driver opinion i detta land, och jag hyser respekt för att många kristna tycker att det är rimligt att denna opinionsverksamhet bedrivs. Det finns ingenting i mitt anförande som kan sägas tyda på att jag skulle brista i respekt för människors uppfattning. Men fördenskull kan man ju inte hävda att jag skulle sakna rätt att kommentera detta och tycka att en hel del av dem som har skrivit på listorna är vilseförda. Det är uppenbart att de varit det. Rune Gustavsson sade vidare att det ju bara är ett år som skiljer, alltså ett år under vilket man skulle ha möjlighet att placera barn i andra skolor. Men, herr Gustavsson, man kan ju föra ungefär samma argumentation när det gäller första året under den sjuåriga skolan. Om man vill driva en sådan linje som herr Gustavsson gör, så kan man opponera sig på praktiskt taget vilken punkt som helst. Vidare talade Rune Gustavsson om föräldrarnas ansvar, och jag är helt ense med honom om att här finns det ett föräldraansvar. Jag beklagar, herr talman, att tiden inte tillåter mig att gå in på vad övriga talare anfört. Att replikera sju talare på tre minuter är helt omöjligt.

Herr talman! Mytbildningen fortsätter. I sitt långa anförande bidrog herr Karlsson i Huskvarna till att skapa en ny myt, nämligen den att tillåtelsen att driva alternativ förskola på något sätt skulle vara beroende av huruvida de allmänna förskolorna är obligatoriska eller inte. Om jag uppfattade herr Karlsson rätt hävdade han att om de som förespråkat en obligatorisk förskola får sin vilja fram, så är det omöjligt med en alternativ skola. Men så förhåller det sig ju inte alls. Vi har en obligatorisk skola i det här landet, men det hindrar inte att det finns alternativa skolor. Visserligen stryps några av dem varje år ekonomiskt, men fortfarande finns det några stycken kvar. Denna nya myt får mig att misstänka att herr Göran Karlsson, i det virrvarr som den allmänna debatten kanske har utgjort, på det hela taget inte har lyckats vaska fram vad vi egentligen menar med alternativ förskola. Om herr Karlsson hade förstått det, så är det möjligt att vi hade kunnat bli ense även på den punkten. Herr Karlsson och jag och våra respektive meningsfränder bildar ju majoritet i utskottet och är alltså överens på de flesta punkter.

De skulle då få räknas in i de platser som finns i den allmänna förskolan. Vidare kräver vi att de som i dag driver kompletterande verksamhet skulle ha möjligheter att följa upp den verksamheten till samma ambitionsnivå som den allmänna förskolan. Det måste ju ändå finnas många föräldrar som önskar ge sina barn möjligheter att gå i denna kompletterande — bl.a. kristna — verksamhet, men som också vill ge barnen tillfälle att gå i en fullvärdig, fullstor förskola. Båda dessa saker blir inte möjliga; alltså borde vi ha öppnat möjligheter att låta den kompletterande verksamheten växa till alternativ förskola. Det är det vi är ense om.
Herr talman! Jag har inte beskyllt herr Karlsson i Huskvarna för respektlöshet när han tagit emot uppvaktningar. Jag har själv varit med vid något tillfälle.

Och situationen är ju den, herr Karlsson, att vi i dag har icke-kommunala förskolor, och det är deras verksamhet i fortsättningen som vi diskuterar. Vi har i vår reservation framhållit värdet av dessa och sagt att de skall ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Vi har därför ansett det vara riktigt att de räknas in i de planer som kommunerna skall göra upp. Och när de ingår i planerna och uppfyller kraven vad beträffar innehåll skall kommunerna också ha möjlighet att ge dem statsbidrag. Det är inte märkligare.
Herr talman! Jag har inte bidragit till någon ny mytbildning. Jag har bara sagt att om man genomfört en obligatorisk förskola, så skulle de som vill driva speciella förskolor ha haft sämre möjligheter att göra det. Då hade kanske en hel del av de argument som nu har åberopats mot den allmänna förskolan och till förmån för de separata förskolorna tett sig mycket sämre. Herr Carlshamre och jag står båda bakom det mesta av det som utskottet skrivit, men våra åsikter går isär när det gäller statsbidrag till förskolor vid sidan av den allmänna förskolan. Det kan man inte ändra på; det är två principiella linjer som möts, och då måste den ena segra och bli utskottets linje och den andra reservanternas. Jag konstaterar att vice ordföranden i utskottet, herr Rune Gustavsson i Alvesta, nu är på reträtt från vad han tidigare sade. Han svängde sig nu med att jag hade sagt någonting nedsättande om de opinionslistor som förekommit. Ja, jag sade att om dessa människor hade känt till de faktiska förhållandena, så hade säkerligen många listor inte blivit skrivna. Jag får nu tillfälle att komma tillbaka till fru Marklund och fröken Andersson i Stockholm och resonemanget om glesbygdsbarnen. Fru Marklund känner ju till avstånden exempelvis i Norrbotten. Nog skulle det stöta på svårigheter att ha en obligatorisk förskola i de jättestora kommunerna där, t.ex. Jokkmokks kommun, Kiruna kommun osv. I Stockholm ligger det naturligtvis annorlunda till, fröken Andersson, men det jag sade om glesbygden gällde bl.a. just de stora avstånden. Sedan till herr Romanus och hans långa historieskrivning när det gällde de många reservationerna. Om det så hade blivit 62 reservationer så skulle jag inte ha haft någonting emot det. Men det viktiga måste ju vara det sakliga innehållet i reservationerna, vad man reserverar sig till förmån för. Det är av den anledningen jag tycker att en hel del av de reservationer som avgivits till det här betänkandet kunde ha varit oskrivna. Jag tror inte att de borgerligas situation skulle ha blivit sämre om de följt utskottets linje i stället för att skriva en och annan reservation om de petitesser som där tas upp.

Herr talman! Också jag vill inledningsvis sälla mig till statsrådet Odhnoffs gratulanter. Statsrådet Odhnoff kröner nu sin bana som familjeminister med förskolepropositionen, som innebär att vi tar ytterligare ett steg på detta område. Det har under några år förekommit en utbyggnad av förskolan. Vad som nu händer är att vi inför ett obligatorium för kommunerna att före 1975 bygga ut förskolan så att alla sexåringar kan beredas plats. Jag har självfallet stora sympatier för ett obligatorium också för barnen. Vi i Broderskapsrörelsen antog för ett par år sedan ett familjepolitiskt program där vi talade om en obligatorisk förskola. Den motivering som ligger bakom ett sådant resonemang är, att det lätt kan bli så att vissa barn kommer vid sidan om och att de som bäst behöver det inte får den stimulans som förskolan innebär. När nu barnstugeutredningen och regeringen har valt att gå en annan väg har man lagt till skyldighet för kommunen att bedriva uppsökande verksamhet. Jag tycker att vi kan nöja oss med det ett tag, så får vi se om den uppsökande verksamheten lyckas och om förskolan över huvud taget har den attraktionen — det tror jag den har — att de barn som vi vill skall gå i förskolan också kommer att göra det. Jag tror att alla vi som har deltagit i utskottets arbete och som varit med i debatten är eniga om att vi får tänka över och se vad som händer på det här området. Finner vi att förskolan bör göras obligatorisk efter några år är vi säkert beredda att fatta beslut därom. Det har förts en diskussion med många övertoner. Jag vill hänvisa till — vilket också herr Göran Karlsson gjorde — den ledare och de inlägg som funnits i Svenska Dagbladet. Där har det bl.a. talats om när det gäller de alternativa förskolorna att bortåt 75 000 barn i dag går i förskolor som drivs av svenska kyrkans församlingar, fria samfund och andra ideella organisationer. Har de verkligen räknat barnen? De uppgifter som jag har om svenska kyrkan säger att inte fullt 3 000 barn går i dessa alternativa förskolor inom svenska kyrkan. Det finns ungefär 53 000 barn i Kyrkans barntimmar, men det är någonting annat. Bortåt 100 000 barn går i söndagskola, och det är också någonting annat. Man rapporterar vidare att det bedrivs verksamhet bland barn mellan sju och elva år som når ungefär 50 000 barn. Ingen har i sin vildaste fantasi tänkt sig att detta skulle tas åt sidan, utan man vill ständigt uppmuntra den verksamheten. Det ingår i barnstugeutredningens andra etapp att föra fram förslag om samhällsstöd till kompletterande verksamhet för barn upp till tolv år — eftersom vi tidigare har statsstöd till verksamhet bland barn och ungdom över tolv år. I den allmänna seriösa debatten har sagts att det är i denna ålder då mycket grundläggs av människans framtid och inställning. Det är de bortglömda åren, och vi har anledning att gå in och hjälpa till på den punkten. När vi behandlade den frågan i Broderskapsrörelsens familjepolitiska program sade vi, att man kanske skulle kunna gå ner till fem år med den verksamheten. Jag frågar mig om man inte i nuvarande situation kan gå ner till barn på sex år när det gäller ekonomiskt stöd till frivilliga organisationer för barnverksamhet, eftersom det skulle överensstämma med, den ålder då barnen börjat i förskolan. Men det är en fråga som vi får återkomma till vid senare tillfälle. Jag har funderat över vad som hade hänt i debatten om regeringen hade föreslagit en obligatorisk förskola, som hade legat under skolstyrelserna och skolöverstyrelsen — dvs. att man strängt taget hade flyttat ned åldersgränsen för skolstart med ett år och haft skolplikt från sex år. Hade vi då fått den diskussion som nu förts? Jag tror knappast det, och det finns de som sagt att mycket av argumenten i de alternativa förskolorna bortfaller om man går in för ett obligatorium. Vi har väckt vår motion nr 2047 i den här frågan därför att det har uppstått missförstånd. Det kan vara sakligt eller osakligt grundat — det kan vi lämna därhän, men missförståndet fanns där och gick ut på att det skulle vara något slags förbud för andra att ordna sådan verksamhet över huvud taget — som man sade när det var som värst — mellan kl. 9 och 16 på dagen. Det är uppenbart att man vill klarlägga sådana punkter, så att det inte behöver råda någon tvekan. Jag förmodar att det också har varit statsrådets intentioner, eftersom hon nu är överens med utskottet på den punkten. Utan att rannsaka hjärtan och njurar förmodar jag att det har varit hennes inställning redan från början men att skrivningarna på den punkten blev litet oklara. Den striden kan vi alltså lämna åt sidan helt och hållet. Det talas rätt mycket om den kristna opinionen, och den har verbaliserats i många former, ibland med övertoner. Jag har fäst mig vid ett inlägg av Walter Persson i Svensk Veckotidning för några veckor sedan. Han är sekreterare i Svenska missionsförbundets undervisningsavdelning och deltar i ett arbete som gäller samtliga kyrkors och samfunds barnverksamhet. Han tar i ett längre inlägg upp problematiken kring förskolan och skriver bl.a.: ”Från samfund och ideella organisationer har man särskilt tagit upp frågan om vilka möjligheter som bjuds att bedriva förskoleverksamhet parallellt med den förskola som kommunerna är skyldiga att anordna. Tyvärr har detta bidragit till att ge en uppfattning av att de kristna samfunden är allmänt negativa till reformen. Tvärtom är reformen angelägen och i enlighet med kristna intentioner om lika rätt och lika värde för alla människor.

Jag skulle så, herr talman, vilja ta upp en fråga som jag bedömer som mycket stor och allvarlig, nämligen om man inte i den allmänna förskolan kan rymma in också frågor om livsåskådning. Vi har i vårt familjepolitiska program, som jag hänvisat till tidigare, tagit upp den punkten och sagt att det är nödvändigt. När vi fick propositionen hänvisade vi med tillfredsställelse till att frågan är upptagen där. Vi väckte en motion för att få understryka den här saken. I den försöksutbildning på 42 veckor som nu ges barnskötare upp till förskollärare ligger ett livsåskådningsblock på 40 timmar. Det är, tycker jag, den väsentligaste delen i detta sammanhang. Om det ändå finns människor som vill ha en alternativ förskola skall det givetvis vara fritt fram för dem. Men den fråga som uppkommer är givetvis: Skall vi lämna statsbidrag till denna verksamhet? Jag lämnar åt sidan frågan om huruvida kommunerna skall lämna bidrag — det är deras sak att avgöra det, precis som vi har sagt att vi inte lägger oss i hur man tolkar församlingsstyrelselagen. Om man nu begär statsbidrag till alternativa förskolor måste vi ställa stora krav på dem. Det är detta frågan gäller i reservationen 3 från oppositionen. Det innebär t.ex., efter vad jag kan förstå, att en alternativ förskola inte kan avgiftsbeläggas. Det ställs relativt stora krav på dem om statsbidrag skall utgå. Utskottsskrivningen lämnar helt åt sidan de kraven. Jag tycker att det är en fördel. Herr Romanus säger att jag som motionär inte har följt upp den här frågan från motionen. Det är riktigt. Men då var kravet att den alternativa förskolan skulle ordnas efter samma normer som den allmänna förskolan. Nu är de friare, och det skall man notera med tillfredsställelse. Frågan gäller naturligtvis också vilka som anordnar alternativa förskolor. Jag går tillbaka till min egen kommun. Det är inte kyrkan eller frikyrkorna som gör det, utan det är de studieförbund som har anknytning till de borgerliga partierna, ungefär som ABF har anknytning till arbetarrörelsen. Det är 218 barn i åldern fyra—sex år i dessa skolor, medan kommunens förskola har 350 barn. När kommunen nu tar över för sexåringarna förmodar jag att det kommer att accepteras. Men om man skulle lämna dels statsbidrag, dels kommunalbidrag, så att de alternativa förskolorna själva inte har några kostnader, får vi räkna med att det blir en skiktning över lag; då kommer man att få fortsätta med att ha olika huvudmän för förskolorna. Innan jag går in på de olika reservationer som jag ännu inte har berört vill jag gärna säga några ord om föräldrautbildningen. Jag går också då tillbaka till vårt familjepolitiska program från 1972. Vi diskuterade denna fråga i Broderskapsrörelsen. Några av oss följde upp den diskussionen i en motion, och vi har fått en klar och entydig skrivning om att den frågan bör utredas för att ett resultat snabbare skall kunna uppnås. Jag behöver inte upprepa de krav som ställts i utskottet på den punkten. Det finns en del reservationer som står kvar i den här diskussionen, och jag vill som hastigast gå igenom dem. Den första det gäller är reservationen 19 om gruppstorlek i daghem. Det är en borgerlig reservation med fru Marklund som medreservant. Moderaterna är dock inte med på den reservationen. Man kan väl bara säga att detta är en fråga som naturligtvis är föremål för diskussioner, och vi får väl så småningom se var man hamnar. Vi skall emellertid ha klart för oss att man inte kan gapa över mer än man har. Vi har ett visst antal lärare, och vi har frågan om ekonomin. Det kan vara värdefullt att bygga ut på den kvantitativa sidan också. När det gäller reservationen 21 från vpk, där man talar om personaltäthet, är det i stort sett samma sak. Vi menar att kommunen inte behöver bindas vid sådana detaljföreskrifter som det är fråga om här. Över huvud taget går både propositionen och socialutskottets betänkande ut på att kommunen själv skall ha ganska stor valfrihet när det gäller att utforma förskolan. Reservationen 20 handlar om förskolestadga. Vi anser att man också i den frågan får se tiden an innan man tar ställning till hur en sådan stadga skall utformas men att kommunen i det avseendet har rätt stor frihet. Socialstyrelsen skall hålla sig underrättad, och man får se vad som händer i det avseendet också. Reservationen 22 handlar om en plan för förbättring av personalresurserna. Reservanterna anser att riksdagen snarast bör beredas tillfälle att ta ställning till en samlad plan för att tillgången på personal snabbt skall förbättras. Det är samma sak där. Man vill att riksdagen skall gå in på ett hårdare sätt. Man vill alltså gå ifrån den kompetens som kommunen skall ha. Reservationen 23 talar om fortbildning av personal. Utskottsmajoriteten säger där att barnstugeutredningen på den punkten har tilläggsdirektiv. Reservationen 24 handlar omi anställande av pedagogiska konsulter. Sådana finns redan. Om man kan ta ifrån dem en del av deras administrativa uppgifter kan man kanske på det sättet ge dem större möjligheter att arbeta med deras egentliga uppgifter. Socialstyrelsen driver en försöksverksamhet angående den pedagogiska ledningen, och man får också i det avseendet se tiden an. Reservationen 25 gäller tomtstorleken vid förskolorna. På den punkten säger utskottet att den här frågan kan man givetvis resonera om. Kommunen har också i det fallet ansvaret, men utskottet uttalar i sin skrivning att 80 m? per plats bör vara ett riktmärke — något som man bör sträva efter. I reservationen 26 från vpk talas det om en förbättring av standarden hos nuvarande institutioner. Jag lade märke till att fru Marklund talade mycket om denna fråga och menade att den var mycket eftersatt. Jag skulle tro att det över hela förskolefältet — det gäller väl kommunal verksamhet över huvud taget — finns brister. Det kan alltid finnas krav på höjd standard. Men av ekonomiska skäl är det inte alltid möjligt att tillfredsställa kraven. Emellertid får man följa detta, och socialstyrelsen arbetar med frågan. Jag ber, herr talman, med dessa enkla ord att få yrka bifall till utskottets hemställan på de punkter som jag här har tagit upp.

Herr talman! Jag tackar herr Svensson i Kungälv för hjälpen med att klargöra skillnaden mellan alternativa förskolor och kompletterande förskoleverksamhet. Men på ett par punkter är nog herr Svenssons framställning en aning vilseledande. Han säger att det är klart att alternativa förskolor inte skall få statsbidrag. Men, fortsätter han, sedan är det kommunernas ensak om de vill ge bidrag. Jag tror inte det. Statsbidrag spelar i detta fall en ganska liten roll både för kommunerna och för eventuella alternativa skolor. Det handlar om de sista tio procenten platser. Det framgår mycket klart, herr Svensson, att alternativa förskolor icke är önskvärda. Utskottet säger uttryckligen på s. 16 i betänkandet att de skulle ”motverka ett av huvudsyftena med den allmänna förskolan”. Var finns den kommun som, även om det inte står i en tvingande lagtext, går rakt emot statsmaktens intentioner? Det brukar inte kommunerna göra. Gentemot kommunerna behövs ingen tvingande lagtext för att de skall avstå från att ge kommunalt bidrag, om de väl fått klart för sig att staten inte vill det. Därtill kommer att det skulle bli fråga om att ge bidrag till platser som kommunen trots detta är skyldig att själv tillhandahålla, dvs. kommunen skulle finansiera samma platser två gånger, vilket kommunalekonomiskt är en ganska egendomlig tanke. Det kan rimligen inte finnas några hinder för kommunerna att liksom hittills stödja den kompletterande förskoleverksamheten. Men märk väl att motiveringen för kommunerna att ge bidrag till sådan här annan barnstugeverksamhet i huvudsak har varit att den verksamheten fyller en lucka i den kommunala organisationen. När den egna lekskolan inte räcker till, ger man bidrag t.ex. till Vuxenskolan och Medborgarskolan. Om kommunerna blir skyldiga att själva hålla platser, bortfaller det motivet. Herr Svensson säger att ingen i sin vildaste fantasi kan föreställa sig att man skulle föra denna verksamhet åt sidan. Nej, det är inte fråga om fantasi, herr Svensson. Om det vore det ändå! Det är fråga om verkligheten. Jag har sagt det flera gånger tidigare. Vad som händer är att det i praktiken blir omöjligt att med de ambitioner man i dag har driva den verksamheten vidare. Herr Svensson nämnde kyrkans barntimmar. Det är inte en liten söndagskola på vardagarna, en timme eller två, utan en verksamhet som i regel pågår två timmar åt gången tre till fem dagar i veckan. Det är detta det handlar om. Det blir inte möjligt att i nämnvärd utsträckning driva denna verksamhet. Den har anordnats av två skäl, dels av samma skäl som studieförbundens verksamhet, nämligen för att fylla luckor i den kommunala organisationen, dels för att man vill ge den en särskild kristlig inriktning. I den mån det sistnämnda skälet väger över och man skulle vilja fortsätta, hade möjligheten funnits att bygga ut den till full förskola. Nu lämnas inte den möjligheten. Att fortsätta som hittills kommer inte att gå, för barnen orkar inte med det.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv talar om att man skall ge kommunerna fria händer. Det är naturligtvis en tilltalande liberal attityd, som är glädjande att möta hos socialdemokraterna. Vi får hoppas att den håller i sig, också när vi kommer in på andra områden. Hittills har man enligt vår uppfattning gjort fel avvägning. Man har lagt sig för mycket i förskolornas utformning och lokaler och detaljgranskat ritningar osv., medan man har tagit för litet ansvar för personaltätheten. Det vill vi ändra på. Nu kan man släppa lokalerna fria. Det är bra att utskottet gått på den linjen. Däremot får man nog när det gäller personalen räkna med att det, med hänsyn till de erfarenheter som gjorts, är nödvändigt med en viss styrning under uppbyggnaden av denna verksamhet. Målet är naturligtvis att det i framtiden inte skall behövas någon styrning, på vare sig det ena eller det andra området. Sedan vill jag påpeka att vi reservanter inte föreslår någon skärpt styrning i fråga om gruppernas storlek, vi vill bara ändra siffran 20 i propositionen och utskottsbetänkandet till nuvarande 15 med viss möjlighet till överinskrivning. Utskottsmajoriteten går med på en utökning av gruppernas storlek, men herr Svensson i Kungälv sade att det här får diskuteras under hand och att man får se så småningom var man hamnar. Det var ett intressant uttalande. Vi kanske kan få ytterligare klarlagt vad det innebär. Om man diskuterar frågan och inte vet var man skall hamna, är det väl naturligt att man under den tiden inte går med på en ytterligare ökning av grupperna. Man borde vara medveten om vilka problem som råder inom förskoleverksamheten. Medan man diskuterar, och innan man vet var man hamnar, borde man i varje fall hålla sig till de nuvarande gruppstorlekarna och försöka att successivt arbeta bort överinskrivningen. Det är vad vi har begärt i reservationen 19.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv polemiserar mot reservationen 3 och åberopar ett uttalande av Walter Persson i Svensk Veckotidning om att de barn som deltar skulle få lika möjligheter i det system som majoriteten förordar. Om herr Svensson läser reservationen 3 rätt, skall han finna att det inte heller där finns någonting som hindrar att barnen får lika möjligheter. Däremot bibehålls de frivilliga kvalitativt fullgoda skolornas möjligheter att verka. I propositionen och utskottsbetänkandet står det emellertid klart uttryckt att kommunen inte skall ges rätt att fullgöra sina skyldigheter enligt lagförslaget genom att överlåta på någon annan att bedriva förskoleverksamhet. Att åberopa Walter Persson som ett argument för att propositionens förslag skapar större jämställdhet för barnen går inte, herr Svensson. Sedan ett par ord i anslutning till vad som sagts om barntimmarna och de 3000 barn som går i svenska kyrkans barnskola. Resten av barnverksamheten var av mycket aktningsvärd storlek, och herr Svensson sade sig också vilja stödja denna. ”Vi vill uppmuntra den verksamheten”, sade han. Var finns i dagens ärende — i propositionen eller betänkandet någonting som talar om någon sorts pekuniär uppmuntran annat än möjligen herr Svenssons löften så att säga i luften för framtiden? Jag skulle vilja ha en upplysning om var det finns något substantiellt att ta vara på i det sammanhanget. Motståndet mot det statsbidrag som vi har föreslagit är ju klart uttalat från er sida, och efter vad jag kan se finns det ingenting annat att peka på som uppmuntran eller stöd.
Herr talman! Först ett par ord rörande föräldrautbildningen. Herr Svensson i Kungälv uttalar nu sin stora tacksamhet över att socialutskottet varit enhälligt på den punkten och betonar vikten av att det verkligen vidtas åtgärder för att få till stånd en bättre föräldrautbildning. Det är intressant därför att en fråga tydligen blir viktig först efter det att det har kommit en socialdemokratisk motion. Frågan har ju varit föremål för behandling flera gånger tidigare. Jag läste med intresse den motion som herr Svensson i Kungälv har väckt med anledning av propositionen om förskolan. Nu säger herr Svensson i fråga om icke-kommunala förskolor att den skrivning som vi har i reservationen binder dessa skolor betydligt hårdare. De får en friare ställning enligt utskottets skrivning, och därför anser han inte att det skall utgå statsbidrag. Det är intressant att höra. Här har såväl statsrådet Odhnoff som utskottets ordförande herr Göran Karlsson hela tiden hävdat att alternativa förskolor skulle innebära en segregation. Hela den argumenteringen fick ett platt fall efter herr Svenssons i Kungälv anförande.
Herr talman! Först ett ord till herr Carlshamre om den verksamhet som pågår i kommunerna och om att den skulle bli omöjlig på den så att säga alternativa sidan. Jag underströk ju i mitt anförande att jag ser en strävan mot en allmän förskola som tar hand om alla sexåringar som viktig. Kommunerna får väl själva avgöra om de skall ge bidrag, de får fatta sina egna beslut och se till de faktiska omständigheter som föreligger. Jag har i min hand en bok från Verbum om kyrkan och förskoleåldern. Där står talat om kyrkans barntimmar. Barnen samlas 1,5—2,5 timmar en eller kanske två gånger i veckan. Det är alltså målsättningen. Dessa barntimmar ersätter i viss mån söndagsskolan. På söndagarna försvinner familjerna från t.ex. städerna och det blir svårt att hålla i gång söndagsskolan, och då lägger man in småbarnstimmar på vardagar i stället. Detta kommer inte på kollisionskurs med den allmänna förskolan. Herr Romanus säger att staten lagt sig för mycket i kommunernas affärer. Vi har en trend för närvarande till en större generositet gentemot kommunerna, och vi får väl fortsätta med den. Vi har nyligen genomfört en kommunreform som gett kommunerna större möjligheter att sköta de här angelägenheterna, och vi får väl utgå från att kommunerna skall göra det, självfallet i samarbete med socialstyrelsen som är den myndighet som skall se över det hela. Jag får, herr talman, nöja mig med detta eftersom min tid har gått ut.

Herr talman! Det finns faktiskt väsentligt fler barn än 3 000 som i det som kallas kyrkans barntimmar får en förskoleaktivitet av helt annan omfattning än 1 å 2 timmar i veckan. Det är som jag sade 2 timmar 3—5 dagar i veckan och med ambitionen att ersätta en förskola som i dag inte finns i dessa kommuner. Det är så. Det torde i varje fall handla om tiotusentals barn även om det inte gäller 75 000. Men låt mig peka på den modell som herr Svensson i Kungälv nu har anslutit sig till. Den skulle kunna leda till en konsekvens — jag betonar skulle kunna, vi vet inte säkert — som måste te sig egendomlig för Broderskapsrörelsen med dess starka förankring i frikyrkorörelsen. Det skulle kunna bli så att de borgerliga kommunerna får maka åt sig i sin monopolställning enbart för kyrkokommunerna, dvs. svenska kyrkans församlingar och icke några andra. Kyrkans församlingar är de enda som har egen beskattningsrätt och skulle kunna driva dels alternativa förskolor, dels en omfattande kompletterande verksamhet med utdebiterade medel. De kommer i en särställning som t.ex. frikyrkoförsamlingarna inte får. Vi vet inte detta säkert för vi kan inte få någon tolkning av vad församlingsstyrelselagen innebär i det fallet. Det står ungefär så i lagen att man inte får driva verksamhet som någon annan — dvs. i det här fallet kommunen — är skyldig att bedriva, om inte verksamheten har en särskild inriktning. Det är alltså fråga om graden av särskild inriktning av den kyrkliga verksamheten, och hur mycket man skall kräva av särskild inriktning kan vi inte få veta förrän ett överklagat beslut föreligger, därför att lagprövning i förväg inte går att få i vårt land. Men det skulle kunna bli så att om målsättningen att ge kristen fostran är tillräckligt klart formulerad och med andra ord verksamheten skiljer sig tillräckligt mycket från de borgerliga kommunala förskolornas, då kan man med utdebiterade kyrkoskattemedel bedriva sådan här verksamhet. Jag är rätt övertygad om att detta försök kommer att göras, och då får vi se hur det går. Jag vill här bara säga att det säkerligen kan visa sig möjligt att göra verksamheten så särpräglad som krävs för detta, och då kan vi få inte ett monopol utan ett duopol, dvs. att det blir de borgerliga kommunerna och svenska kyrkans församlingar som får möjlighet att driva förskola och ingen annan. Jag undrar om det verkligen kan vara detta som herr Svenssons meningsfränder i Broderskapsrörelsen har åsyftat. Jag tror inte det.
Herr talman! Jag är medveten om den problematik som herr Carlshamre tar upp. Vi vet inte hur långt kompetensen för svenska kyrkans församlingar sträcker sig. Det sägs i lagen att svenska kyrkan inte har rätt att bedriva verksamhet som i författning eller lag är föreskriven annan. Men vi vet samtidigt att det kan uppstå en diskussion, om verksamheten har ett bestämt kristet innehåll. Vi har för vår del sagt att man då får pröva den frågan i vanlig ordning dels i kyrkofullmäktige, dels därefter genom ett vanligt överklagande. Vad utslaget blir är det, som herr Carlshamre säger, omöjligt att veta. Men detta, herr talman, är ju en konsekvens av att vi har en kommunkyrka eller en statskyrka — vad vi nu vill kalla den — och det är något som går igenom hela problematiken om svenska kyrkan kontra de fria kristna samfunden. Det innebär t.ex. att svenska kyrkan kan uttaxera medel för sin söndagsskolverksamhet medan frikyrkosamfunden själva får samla in medlen till sin motsvarande verksamhet, därest de inte får bidrag från den borgerliga kommunen, vilket sker i stor utsträckning. Jag tror, herr talman, att vi får se tiden an i denna fråga. De nämnda konsekvenserna är en följd av själva systemet med en kyrka som är bunden vid staten genom lag och förordning i så utomordentligt stor utsträckning som för närvarande är fallet. Jag hann inte svara på herr Hyltanders fråga om det substantiella innehållet i mitt svar. Jag vill bara säga att barnstugeutredningen ju som sin andra etapp har att utreda frågan om stödet till frivillig verksamhet inom organisationerna när det gäller barn mellan sju och tolv år. Jag sade i mitt anförande att jag skulle önska att åldersgränsen sänktes till sex år i det avseendet.

Herr talman! Herrar Karlsson i Huskvarna och Svensson i Kungälv har ju på ett som jag hoppas definitivt sätt gendrivit de missuppfattningar som t.o.m. en del riksdagsledamöter har givit uttryck för när det gäller den förskoleproposition som vi nu behandlar. Jag skall ändå helt kort beröra den opinion som har gått till storms mot någonting som inte finns. Några tusen namnunderskrifter har inlämnats mot förbud för kristen barnverksamhet kl. 9—16. En del personer har läst vad som står i propositionen. Några av dem har ringt till mig och sagt att de inte kan finna var förbudet föreslås och att de ville veta vilken sida de skall titta på i propositionen. Det beror helt enkelt på att något sådant förbud inte finns inskrivet i propositionen. Herr Gustavsson i Alvesta sade att en del har menat att detta förslag skulle vara ett effektivt steg mot avkristning. Jag tycker att han skall tala om för dem att vi för första gången lägger in religionsorientering i förskolan. Herr Hyltander talar för möjligheten för de enskilda förskolorna att fortsätta sin verksamhet. Jag vill om igen säga att något förbud icke finns nämnt i propositionen. Det enda ställe som jag kan erinra mig där ordet förbud över huvud taget nämns är på s. 94, där det uttryckligen står att något förbud icke finns för sådan enskild verksamhet. Herr Åkerlind citerar ett stycke i propositionen om uppsökande verksamhet och gör det på ett sätt som jag ofta har mött ute i debatten. Liksom de många personer som har stått upp och ondgjort sig över den uppsökande verksamhet som vi vill få fram aktar han sig noga för att tala om, vad syftet skall vara med den här föräldrakontakten. Men om man läser vidare där herr Åkerlind slutar finner man följande mening: Samtidigt måste dock med skärpa framhållas att utgångspunkten vid kontakt mellan företrädare för kommunen och familjen måste vara att främja barnens bästa. Det må förlåtas mig, men jag tycker det är beklämmande att uppleva hur personer, som väl kan läsa innantill och fatta vad de läser, tycks förfalla till att läsa lösryckta meningar och bisatser, bortse från sammanhanget och tolka allt på ett illvilligt sätt. Inte minst menar jag att de har på sitt samvete att ha oroat många renhjärtade människor som i ett ärligt syfte har gått ut och protesterat mot det som de har trott skulle finnas i propositionen men som den absolut inte innehåller. Herr Gustavsson i Alvesta och herr Carlshamre har tagit upp de enskilda förskolorna. Det är mycket som har nämnts här om förskolor med speciell pedagogisk inriktning som jag kan hålla med om. Jag tycker det är alldeles uppenbart och klart dokumenterat att de har lämnat värdefulla bidrag till förskolans utveckling. Ingenting hindrar heller — som här har nämnts — kommunen att ge bidrag, i den mån man bedömer detta som värdefullt ur kommunens synpunkt, och ingenting hindrar att man inom den kommunala ramen har förskola med sådan särskild inriktning. På många håll i landet har man lagt in t.ex. en Montessoriförskola inom den kommunala ramen, och denna bör naturligtvis räknas in i underlaget för den allmänna förskolan. Inte heller hindrar någonting kommunen att ge ett bidrag till förskolor som man föredrar att bedriva som enskilda; det är alltså — som herr Svensson i Kungälv har understrukit — kommunen själv som beslutar om detta. Denna fråga har väckt en debatt som i någon mån förvånar mig. Vi decentraliserar ju beslutsfattandet till kommunerna. Vi lämnar kommunerna stor frihet och ger dem förtroendet att själva utforma verksamheten inom den ram som propositionen ger och i enlighet med den vägledande information som socialstyrelsen åläggs att utarbeta. Det gäller också personalsituationen. En utbyggnad är mycket viktig, men jag är främmande för den centraldirigering av kommunerna som herr Gustavsson i Alvesta så varmt förespråkar och som han tror vara det enda sättet för att få en mera omfattande förskoleverksamhet. Han talar varmt och riktigt om föräldrarnas svåra situation. De är i många fall stressade, de kan ha långa restider och ha det besvärligt över huvud taget. Ja, då är det verkligen viktigt att det finns ett daghem att lämna barnen till. Vanmakten som herr Gustavsson talar om — att inte kunna ge barnen den stimulans som man så väl vet att de behöver — är ju oändligt mycket större för den som inte har daghemsplatsen att tillgå. Visst finns det brister ute i enskilda kommuner. Jag har ofta haft anledning att ta upp dessa frågor med kommunalmän som jag har träffat. Då har jag också många gånger tagit fram riksdagsprotokoll från tidigare debatter och läst högt — inte minst för att övertyga herr Gustavssons meningsfränder — vad t.ex. fru Elvy Olsson och fru Söder har sagt om dessa frågor i riksdagen. Jag skall också med glädje citera herr Gustavsson. Herr Hyltander är också centraliseringsivrare. När han kritiserar överhetstänkande, så kan vi konstatera att det är folkpartiet som vill ha mer av statlig detaljreglering och alltså är det parti som svarar för överhetstänkandet. Då det gäller herr Carlshamres inlägg vill jag först tacka för det generösa erkännande som herr Carlshamre gav åt regeringens familje politik. Jag är också glad för herr Romanus” ord. Han har naturligtvis rätt när han förmodar att jag inte är nöjd. Om man vore nöjd så kunde man över huvud taget lägga av med att arbeta. Jag vill bara säga att jag i all blygsamhet tänker försöka fortsätta att vara dyrbar för regering och riksdag. Herr Carlshamre talar om den stora enighet med vilken besluten om de familjepolitiska reformerna har fattats. Ja, det är en enighet som dess bättre har kunnat nås genom att de radikala falanger som finns inom samtliga partier har kunnat övertyga i dessa frågor. Att den familjepolitik som regeringen drivit har kunnat få denna breda förankring beror naturligtvis också på den stabila utredningsgrunden. Däri har ju herr Carlshamre sin hedervärda del när det gäller familjepolitiken, och i fråga om förskolepropositionen har fröken Ljungberg på ett konstruktivt sätt företrätt de borgerliga partierna. Jag vill gärna göra dessa erkännanden därför att jag tycker att det har varit ett mycket gott samarbete. Det har känts som en stor styrka att ha dessa väl genomarbetade utredningsförslag att bygga propositionerna på. Sedan skulle jag gärna vilja säga till herr Carlshamre att visst existerar det kommuner där man har en dubbel verksamhet och alltså måste ha samråd om tider för t.ex. den kyrkliga verksamheten och den kommunala förskolan. Jag har på något håll ute i landet träffat på vad som kallades ”farbror Örjans barntimmar”. Det var den unge församlingsprästen som en halvtimme innan den kommunala förskolan började satte in en kristen barnverksamhet. Detta hade man alltså i bästa sämja kunnat ordna på ett enkelt sätt — de barn som var intresserade av att delta den första halvtimmen kunde komma dit, medan de som inte var intresserade kunde komma direkt till den kommunala förskolan. Liknande arrangemang har man ju i många kommuner när det gäller Skidoch friluftsfrämjandets Mulleskolor t.ex. Så jag tycker visst att det är viktigt och nödvändigt att man försöker leva upp till detta med samråd kring tider och att problem skall kunna lösas genom en diskussion ute i kommunen.

Det är orimligt att hänvisa ett icke kristet barn till en kristen förskola eller ett barn från ett borgerligt hem till en marxistisk förskola. Naturligtvis kan det diskuteras om det inte i och för sig vore värdefullt för barnen att få denna berikande erfarenhet, men ur föräldrarnas synpunkt — och det är väl det vi får ta fasta på här — menar jag att detta är orimligt. Där går gränsen; ingen skall hänvisas till en skola som bygger på en livsåskådning som är främmande. Fru Marklund tar upp frågan om obligatorium. Jag vill understryka att här vilar ett dubbelt obligatorium på kommunen: dels skall den tillhandahålla platser, dels skall den söka upp de barn som inte utnyttjar dessa platser. Förskolan är en rättighet för barnen. Vi har ju gjort erfarenheten att sociala förmåner inte skall serveras med polishandräckning i sista ändan, t.ex. för att släpa tredskande barn till förskolan. Däremot tror jag väldigt starkt på att man kan genom en uppsökande verksamhet förklara för föräldrar att detta är något värdefullt för barnen och få föräldrarnas positiva medverkan; den förskola som vi vill skapa bygger ju på medverkan från föräldrarnas sida. En viktig sak tog fru Marklund upp när hon nämnde den låga personaltäthet som förekommer på sina håll. Det är väl helt klart att situationen är besvärlig ute i en del kommuner, men detta har vi ju tagit upp i propositionen. Vi måste också ställa oss frågan: Vad skall vi göra med de barn som har plats i barnstuga med ofullständig personaltillgång? Vi kan ju inte bara kasta ut några av barnen och säga att de som är kvar får det så mycket bättre att vi kan strunta i hur det blir med dem som är utanför. Statsrådet Sigurdsen, vars utomordentliga kunnighet utredningen haft förmånen att tillgodogöra sig, har på ett mycket klart sätt ställt problemet på sin spets. Hon säger: Kvantitetskravet är också ett kvalitetskrav. Vi kan aldrig bortse från ansvaret för alla de barn som har behov av omsorg och inte heller från den bristfälliga omvårdnad som kommer många-av dem till del, om de ställs utanför förskolan. Fröken Andersson i Stockholm och herr Romanus tog upp frågan om föräldrautbildningen. Att den frågan inte har nämnts i propositionen beror på att vi gav ett direkt uppdrag åt fru Lundblad — som strax kommer att tala i denna debatt — att i arbetsgruppen för uppsökande verksamhet utreda hur man skall lägga upp en återkommande föräldrautbildning. Jag kan tala om för fröken Andersson att fru Lundblads arbetsgrupp också har ansvaret för utvecklingen av verksamheten rörande de handikappade barnen. Det är viktigt att vi när det gäller föräldrautbildningen får ett praktiskt erfarenhetsunderlag att bygga på, och det är det som fru Lundblads arbetsgrupp håller på att ta fram. Man kommer där i stor utsträckning att syssla med praktisk försöksverksamhet. Herr Romanus tog sedan upp frågan om gruppstorlek, och där tycker jag det är viktigt att klargöra att propositionen hela tiden har räknat med samma proportion mellan barn och lärare. Självklart behövs det mer personal till en större grupp. Vi har ändock stannat för att förorda den större gruppen, därför att det genom erfarenheter från arbetet med syskongrupper har framkommit att verksamheten i vissa delar måste vara direkt åldersinriktad. För att syskongruppen skall fungera på ett bra sätt måste man ha en så pass stor grupp att den innehåller ett visst antal barn i varje åldersgrupp. Men det är inte fråga om att dra ner relationen personal—barn. Slutligen sade herr Romanus att han då och då träffar människor från andra länder. Det gör jag också. Förra veckan hade jag exempelvis tillfälle att delta i ett internationellt symposium som gällde omsorgen om barn till förvärvsarbetande föräldrar. Jag deltog i det symposiet tillsammans med bl.a. några förskollärare, som var ganska förvånade över hur positivt deras presentation av den svenska förskolan mottogs. Klart är att den kvantitativa utbyggnaden av deltidsförskolan har tagit mycket lång tid här i landet. Men vad vi har lyckats med i det arbetet, som kanske har gått långsammare här än på andra håll, det är att hålla en och samma standard i deltidsgrupp och i daghem. I en verksamhet som omfattar de tre timmarna för sexåringar och ett antal femoch fyraåringar — har vi ju samma standard, samma personal och samma pedagogiska målsättning som vi har för daghemmen. Detta har väckt internationell uppmärksamhet, som jag tror är lika mycket värd att notera som den kritik herr Romanus här förde fram. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi fortsätter att hålla samman vår deltidsgrupp och vårt daghem och att vi driver verksamheten med samma klara pedagogiska inriktning också när vi arbetar med de allra minsta barnen. Där har vi lyckats hävda oss, och där skall vi försöka att hävda oss också i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill till statsrådet Odhnoff säga att det är självklart att de missuppfattningar som uppstått när det gäller tolkningarna av propositionen härleder sig från vad som sägs på s. 64—65. Det tycker jag vi kan vara överens om, inte minst sedan socialutskottet nu har gjort en annan skrivning på den punkten. Statsrådet hade i sitt senaste inlägg formuleringar som talade för behovet av en verksamhet även utanför de kommunala förskolorna. Därför är jag litet förvånad över den argumentering som statsrådet Odhnoff för när det gäller de icke-kommunala förskolorna och det kommunala underlaget. Statsrådet Odhnoff säger att kommunerna när de gör upp sina planer inte skall räkna de icke-kommunala förskolorna. Men i vilken situation kommer då en kommun där det förekommer en ganska utbredd verksamhet inom icke-kommunala förskolor? Skall exempelvis en kommun som inte räknar med att mer än 75 procent av barnen ingår i dess underlag ändå planera för 100 procent? Jag förstår inte riktigt det resonemanget. Statsrådet beskyller oss för att vilja centralisera.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff säger att det inte föreslås något förbud för enskilda förskolor att bedriva förskoleverksamhet; det sägs uttryckligen på s. 94 i propositionen, säger hon. Men i praktiken är det ändå ett förbud. På s. 65 i propositionen sägs det klart att kommun inte bör ges rätt att fullgöra sina skyldigheter enligt lagförslaget genom att överlåta på annan att bedriva förskoleverksamhet enligt samma lag. Och bara tre fyra rader efter den mening som statsrådet åberopade på s. 94 upprepas detta: ”Kommun får dock ej fullgöra sina skyldigheter enligt lagen genom att överlåta på annan att bedriva förskoleverksamheten.” Om de privata förskolorna inte får inräknas i planen innebär det, som nu har framhållits i reservationen 3, ett effektivt förbud mot att bedriva enskild förskoleverksamhet. Att vi inom folkpartiet sedan av statsrådet betecknas som centraliseringsivrare tar vi tämligen lugnt. Det finns ingenting som stöder det påståendet. Det kan vara uttryck för ett tyckande, men det finns inte någon saklig grund för det.

Herr talman! Precis som socialutskottets vice ordförande blev jag oroad när fru Odhnoff talade om föräldrautbildningen och hänvisade till den arbetsgrupp som fru Lundblad leder. Utskottet begär att föräldrautbildningen utan dröjsmål skall bli föremål för en övergripande utredning. Det är klart att utskottet känner till fru Lundblads arbetsgrupp. Men utskottet anser alltså inte att den är tillräcklig. I mitt anförande frågade jag om fru Odhnoff nu kunde ge garantier för att det utan dröjsmål kommer att göras en övergripande utredning. I stället hänvisar fru Odhnoff till arbetsgruppen. Betyder det att fru Odhnoff inte vill ge oss några garantier nu? Kan vi få ett klart besked på den punkten? Kan vi inte få det, måste man fråga sig varför man över huvud taget skall försöka nå samförstånd i ett utskott. Det ger ju i så fall inte några praktiska resultat. Där finns alltså fortfarande anledning till oro tills vi får ett klarläggande. Sedan nämnde fru Odhnoff den obligatoriska förskolan och sade — om jag inte missuppfattade henne; jag tyckte att jag lyssnade noga — att vi ändå har lärt oss att man inte skall servera sociala förmåner med polishandräckning. Jag tror att det var ungefär så orden föll. När man hör sådant blir man besviken. Är det så vi skall diskutera frågan om obligatorisk förskola eller inte — skall vi säga att en obligatorisk förskola innebär att man serverar sociala förmåner med polishandräckning? Är den obligatoriska skolan också ett sätt att servera en utbildningsförmån genom polishandräckning? Jag trodde inte att vi var så långt ifrån varandra i den frågan, utan att regeringen bara ville gå fram lite försiktigt. Men det är inte att gå fram försiktigt, att beskriva ett förslag till sänkning av skolpliktsåldern med ett år på det sättet. Ett sådant uttalande hade jag inte väntat mig. Vi är inte särskilt varma anhängare av centraldirigering av kommunerna, fru Odhnoff. Vi anser att det har varit för mycket centraldirigering när det gäller lokaler, ritningsgranskning, utrymmen etc. och för litet styrning när det gäller personalfrågorna. I konsekvens med det vill vi minska styrningen på lokalsidan och öka den, under en övergångstid, när det gäller personal. Vi tycker att det är motiverat av situationen ute i landet i dag. Fru Odhnoff säger att ökningen av gruppstorlekarna inte innebär någon ändring av proportionerna mellan personal och barn. Då måste jag fråga: Hur kan man garantera det, när man inte vill styra personaltillgångarna på något sätt? Det blir väl ändå i praktiken en ökning av antalet barn per anställd, eftersom man tillåter en ökning av gruppstorlekarna och inte inskrider för att styra personaltillgången.

Herr talman! Fru Odhnoff nämnde någonting om att jag kanske inte kunde läsa innantill när jag refererade vad som står på s.63 i propositionen om hur kommunernas kontakt med föräldrarna skall gå till när det gäller att försöka informera föräldrarna om förskolans verksamhet. Jag har läst upp två tredjedelar av det stycket i propositionen på s. 63 som handlar om denna fråga. Det var alltså inga lösryckta meningar. Om fru Odhnoff är intresserad kan jag läsa upp även början av stycket: ”Som framgår av vad jag tidigare anfört är det ett viktigt mål för förskoleverksamheten att stimulera barnens inneboende förutsättningar för en mångsidig personlighetsutveckling och ge ett bra utgångsläge för alla barn när de skall börja den egentliga skolan. Det är därför viktigt att alla barn kan nås av förskolans verksamhet. Jag vill därför i detta sammanhang något beröra den situation som uppstår när en sexåring inte utnyttjar den anvisade möjligheten att delta i förskoleverksamheten. I sådana fall bör det som utredningen föreslagit ankomma på kommunen Därefter kommer hela det stycke som jag läste upp tidigare. Detta är vad som sägs i propositionen om hur det skall gå till när kommunerna skall informera om förskoleverksamhet. När föräldrarna inte är intresserade kan — i sista hand — åtgärder vidtas från barnavårdsnämndens sida. Det är det som har skrämt mig, att propositionen intar en förmyndarattityd gentemot föräldrarna. Jag har inte försökt gå ut och skrämma någon människa, men jag förstår om fru Odhnoff har mött människor som blivit skrämda av det som står i propositionen. Jag har inte försökt skrämma någon, men det är dessa avsnitt i statsrådet Odhnoffs proposition som har skrämt mig och andra. Och som jag framhöll, och uttryckte min glädje och tacksamhet över, har socialutskottet yttrat sig klart på den här punkten och framfört att den kommunala kontakten med föräldrarna inte av dessa får upplevas som ett tvång att sända barnen till förskolan.
Herr talman! Man skulle kunna dra ut konsekvenserna av vad statsrådet Odhnoff sade om det icke önskvärda i polishandräckning mot tredskande barn till funderingar, huruvida detta alltså skulle kunna bli modellen, om man nu efter en tid med allmän förskola ändå skulle komma fram till att man måste ha ett obligatorium. Utskottet utesluter ju inte den möjligheten. Jag blev liksom herr Romanus litet besviken över att sådana argument tagits fram. Jag kan inte hitta mer tyngd i det än i herr Karlssons i Huskvarna tidigare argument om glesbygdsbarnen. Jag har inte heller betvivlat att det finns vetskap om situationen när det gäller personalsvårigheterna, och allra minst har jag ifrågasatt statsrådet Sigurdsens kunskaper på området, men kvar står att kommunernas situation är sådan att det fordras snabba och effektiva åtgärder. Vi menar då att bestämda planeringsnormer är ett sätt att snabbare komma fram till en förbättring av den här situationen.
Herr talman! När herr Gustavsson i Alvesta tar upp frågan om de alternativa förskolorna — som jag inte tycker skall räknas in i underlaget för den allmänna förskolan — nämner han siffror som ger en helt felaktig bild av vad det kan röra sig om. Jag kan tala om för honom att 90 procent av sexåringarna i dag finns i den kommunala förskolan, i deltidsgrupp eller i daghem. Den utbyggnad som fordras berör först och främst de handikappade barnen och glesbygdsbarnen. Jag tror inte att det privata intresset där är så särskilt stort att man kan räkna med någon konkurrens. När det gäller det uppdrag beträffande uppsökande verksamhet som har gått till fru Lundblad har det ju varit bekant för utskottet att där har funnits med ett uppdrag om föräldraskolning. I det uppdraget har också hänvisats till den skrivning som riksdagen tidigare gjorde i just den här frågan. Jag utgår från att utskottet och riksdagen nu har en mera övergripande syftning, och det är då självklart att den skall skickas vidare. Vad beträffar herr Hyltanders oro över förbud, finns det på s. 65 ingenting som liknar ett förbud. Där finns bara skrivet att kommunen enligt lagen icke kan fullgöra sina skyldigheter genom att överlåta på någon annan att driva förskola, men det finns däremot inget förbud mot en sådan förskola. Herr Romanus tog upp frågan om obligatoriet, och det gjorde fru Marklund också. Man kan spekulera över om den skollag som vi har i dag skulle ha fått samma utformning om lagen hade skrivits nu. Det är arbetsamt att skapa förståelse och samförstånd och att få människor att medverka, men det är viktigt att man går denna mödosamma väg för att få just föräldrarna med sig och förmå dem att inse att detta är någonting värdefullt för deras barn. Vi bör försöka åstadkomma en god samarbetssituation i förskolan. När det gäller personaltätheten är det viktigt att vi är klara över att det är en ny organisation som föreslås med syskongrupper. Det är inte bara att utöka antalet barn i en vanlig förskolegrupp, herr Romanus. Det är inte oväsentligt, herr Åkerlind, att tala om i vilket syfte man skall kontakta föräldrarna. Jag har redan läst upp fortsättningen på herr Åkerlinds citat, och jag vill understryka att det är barnets bästa som är syftet med den här kontakten.
Herr talman! Jag är trots allt fortfarande en smula oroad över föräldrautbildningen. Fru Odhnoff säger nu att utskottet och förmodligen riksdagen har en övergripande syftning med sitt uttalande och att detta skall skickas vidare. Men vart? Och vad kommer att hända? Blir det en mera övergripande utredning utan dröjsmål, som riksdagen har begärt, om man bifaller utskottets hemställan? Jag skall inte nu pressa fru Odhnoff ytterligare på hur det skall gå till; jag kan bara försäkra att vi kommer att följa den här frågan. Blir det inte en utredning utan dröjsmål kommer vi givetvis att ta upp den igen. På det här området har det varit en passivitet som är förvånande, i synnerhet som statsrådet nu säger att det viktiga är att få ett erfarenhetsunderlag. Det var ju det riksdagen ville ha 1970, när vi begärde en försöksverksamhet. Någon sådan värd namnet har inte startats på dessa tre år. Det är mot den bakgrunden som vi nu inte nöjer oss med luddiga uttalanden, utan vill ha klara besked. Fru Odhnoff säger beträffande obligatoriet att man kan spekulera över hur skollagen skulle ha sett ut om den hade utformats i dag. Jag vet inte varför man skall spekulera över det. Det är riktigt att det är angeläget att skapa samförstånd mellan föräldrar och förskola, men det gör man inte genom att säga att ett obligatorium vore som att servera sociala förmåner med polishandräckning. Man kan helt enkelt och odramatiskt konstatera att skolan inte upplevs som något polisiärt tvång för dagens familjer i Sverige. Att den börjar ett år tidigare upplevs inte i andra länder som något polisiärt tvång. Det är i så få undantagsfall som man inte vill acceptera den allmänna skolplikten, att dem kan man från alla praktiska synpunkter bortse från. Man behöver inte tro att en obligatorisk förskola, om den byggs upp och beskrivs på rätt sätt av ansvariga statsråd lika väl som av andra, skulle behöva leda till något bristande samförstånd mellan samhället och föräldrarna. Lyckligtvis uppfattar föräldrarna förskolan som något positivt och inte som något negativt. Jag tror att de gör det även efter uttalandet av fru Odhnoff, även om det inte direkt bidrog till samförståndet. Jag är helt medveten om att syskongrupper inte är detsamma som åldersgrupper. Men syskongrupper är inte längre någon ny organisation, fru Odhnoff. De förekommer på åtskilliga håll. Men dessa grupper har inte omfattat 20 barn. Det kommer de att göra nu enligt propositionen. Samtidigt är det inte säkert att man håller fast vid den proportion mellan personal och barn som regeringen och utredningen vill ha. Det finns inget styrmedel för detta, och därför har vi begärt det. Det innebär naturligtvis mer styrning, men den är till barnens bästa i detta fall. Den är också till personalens bästa, för den upplever också grupper på 20 som för stora.

Herr talman! Efter att ha hört fru Odhnoffs senaste inlägg vill jag notera att vi uppenbarligen under dagens lopp har kommit varandra närmare här i kammaren trots en del fräna ord som har utväxlats tidigare. Nu har vi hört både herr Svensson i Kungälv och fru Odhnoff uttrycka sig mycket positivt om de alternativa pedagogiska inrättningarna, om den kompletterande förskoleverksamheten och sådant. Man börjar nästan uppfatta detta som en uppmuntran från allra högsta ort till kommuner och föräldrar att utnyttja de luckor i den föreslagna lagen som otvivelaktigt finns. Men hålen i den lagen är så stora att man kan köra igenom dem med häst och vagn åt bägge hållen. Man kan t.o.m. konstatera att det är en illusion att tro att kommunerna inte skulle kunna inräkna enskilda förskolor. Lagen ålägger kommunerna att planera med hundraprocentig täckning, men när man skall realisera planerna får man givetvis bygga, inreda och anställa personal någorlunda efter den faktiska efterfrågan och inte bara efter planen. Skulle det visa sig att trots all uppsökande verksamhet och hur effektiv den än blir bara 50 procent av sexåringarna vill gå i förskola, kommer ju inte lokaler med inredning och personal att stå och vänta på de återstående 50 procenten varenda dag månad efter månad. Kommunerna får dimensionera verksamheten efter den faktiska efterfrågan. Skulle det i någon kommun kanske t.o.m., enligt herr Svensson i Kungälv, med kommunalt bidrag finnas låt oss säga en Montessoriförskola och en kyrkans småbarnsskola, kommer naturligtvis efterfrågan på platser i den kommunala förskolan att anpassa sig därefter. Då blir det visserligen i planen 100 procents täckning, men i sinnevärlden blir det alltså förskoleplatser till de barn som verkligen vill ha sådana. Jag har naturligtvis pressat det här. Det kan varken vara fru Odhnoffs eller herr Svenssons mening att det skall gå till på det sättet, att planen skall vara mera en illusion och i verkligheten kommunen bygger till dem som finns kvar sedan alla andra har byggt. Men uppenbart är att lagen kommer att kunna användas även på det sättet. Jag vill bara till sist notera att de kommuner, de kyrkoförsamlingar och de enskilda organisationer som känner det angeläget att bereda utrymme för förskolor med annan pedagogik och delvis annat innehåll än de allmänna kommunala förskolorna uppenbarligen kan gå till verket med gott mod och finna att det kanske ändå är möjligt att inrymma även sådana.
Herr talman! Till herr Romanus vill jag säga att det är alldeles självklart att riksdagens uttalande skall respekteras. Jag ser det som ett mera omfattande uppdrag som riksdagen denna gång kommer med. Det skulle bli få undantag, säger herr Romanus. Det visar också den försöksverksamhet som vi bedriver. Herr Carlshamre var inne på samma fråga. Det är inte någon risk att man får en kanske 50-procentig täckning av sexåringar i förskolan, herr Carlshamre. De faktiska siffror som vi kan redovisa tyder på något helt annat. Det är kanske enklast att belysa detta med ett exempel. Om jag får ta ett exempel ur minnet, kan jag nämna att man i Eskilstuna hade 1499 sexåringar som inbjöds till kommunal förskola. Samtliga kom så när som på ett drygt hundratal, varav man så småningom fann att en del redan gick i daghem, andra hade flyttat osv. Men det var ett 30-tal barn som bodde i kommunen men som inte hade svarat på denna inbjudan till allmän förskola. Dem sökte man upp och frågade bl.a. varför de inte hade kommit till förskolan. De flesta svarade att de inte hade kommit sig för att svara på inbjudan. Det var en ganska hög procent invandrarfamiljer som över huvud taget inte hade uppfattat inbjudan, vilket visar hur viktigt det är att man har denna uppsökande verksamhet och verkligen kan tala om för familjerna vad det rör sig om. När man väl hade talat om vad förskolan innebar kom samtliga barn så när som på åtta av de 1499. Av dem var det, vill jag minnas, fyra som tackade nej därför att de gick i en kyrklig förskola. Ett barn gick i en privat förskola. Dessa relationer mellan barn som sätts på det ena eller andra stället skall vi ha i minnet. Det är viktigt att man har klart för sig dessa siffror när man debatterar den här frågan.

Herr talman! Frågan om uppsökande verksamhet bland barn under sex år samt om föräldrautbildning har på ett mycket positivt sätt tagits upp såväl i proposition och motioner som i det betänkande från socialutskottet som vi i dag har att behandla. Socialutskottet har också godkänt propositionens förslag på dessa områden, även om det i en hemställan understryker kravet på en omfattande föräldrautbildning och utredning av just detta. Flera motioner från bl.a. moderata riksdagsmän samt en del skrivelser från olika grupper av kyrkligt verksamma personer har velat antyda att den uppsökande verksamheten skulle innebära en onödig påverkan på föräldrarna och t.o.m. ordet tvång har använts i sammanhanget. Det finns därför anledning att här slå fast att målsättningen för den arbetsgrupp som arbetar med att finna lämpliga former för den uppsökande verksamheten ute i kommunerna är att skapa former för samarbete med barnfamiljerna. Flera av samhällets organ för barnhälsovård och barnavård bör samverka just i uppgiften att tillsammans med föräldrarna bistå barn, som av olika skäl är i behov av särskilt stöd och stimulans. Herr Hyltander använde i något sammanhang beträffande förskolan uttrycket ”överhetstänkande”. Jag vill gärna här fastslå att något överhetstänkande, något tvång, inte ligger i en uppsökande verksamhet enligt de riktlinjer vi arbetar efter. Om sedan förskoleplats skall ”erbjudas” eller ”anvisas” syns mig inte innehålla så mycket av ett reellt problem. Huvudsaken är att samhället har stödformer, som i det enskilda fallet är adekvata. Förskolan är en mycket viktig resurs när det gäller att ge barn med olika handikapp stimulans och möjlighet till samverkan och växande i grupp. Men det är naturligt att också andra åtgärder kan komma i fråga, t.ex. lekrådgivning och personlig psykologisk rådgivning. Den försöksverksamhet som har funnits sedan några år och som nu ständigt får större omfattning har visat sig mycket betydelsefull. Det har gällt förskoleundersökningar på barnavårdscentraler, men även andra modeller prövas för att nå föräldrar och barn som känner svårigheter. Vi försöker ständigt initiera nya modeller. Ibland skulle man önska att debatten i riksdagen kunde få direkta rapporter från verkligheten. Debatten skulle då bli mindre snedvriden. I den utvärdering som redan har skett av en del av försöksverksamheten finns exempel på hämmade barn, skrämda barn, överaktiva barn och aggressiva barn. Ofta har även föräldrarna i dessa fall problem. Föräldrarnas svårigheter är antingen av fysisk eller social och psykisk art. Man vet inte vad som är orsak eller verkan i sammanhanget. Att läsa om de barn som hjälps genom den uppsökande verksamheten ger ett starkt intryck av att samhällets insatser på detta område bör förstärkas — absolut inte ifrågasättas. Det finns även exempel på hur man på ett mycket tjusigt sätt har kunnat skapa små grupper av glesbygdsbarn som varit oerhört isolerade. Jag tror att det är ett mycket viktigt steg till en god skolanpassning just för dessa barn. En av motionerna och även utskottet har tagit upp frågan om samverkansformerna mellan den sociala och den pedagogiska sektorn på det lokala planet. Samverkan sker ju genom lokala kontakter. Vad jag tycker är ett något större problem är kontakten mellan primärkommunala och landstingskommunala myndigheter på hälsovårdens och den sociala förebyggande verksamhetens område. Det finns organ för samarbete mellan kommunerna och de lokala hälsovårdsmyndigheterna, och det skjuter ständigt upp nya sådan organ som svampar ur jorden en höstdag. Det borde, anser jag, vara en angelägen och mycket intressant uppgift för dessa samarbetsorgan att göra gemensamma ansträngningar för att skapa en uppsökande verksamhet bland barn under skolåldern för att lösa de fysiska, psykiska och sociala problem som verkligen försvårar att barnen får en harmonisk utveckling. Att skapa ett lämpligt utvecklingsklimat i hem, i förskola, i skola och i bostadsmiljö är något som vi verkligen är skyldiga våra små medborgare. Fröken Andersson i Stockholm tog upp de handikappade barnens situation i förskolan och det ansvar som kommunerna och landstingen måste känna för dessa barn. Det finns utan tvivel vissa problem här, och jag vill gärna tala om att arbetsgruppen har prioriterat verksamheten just på det området. Vi tycker nämligen att när den nya förskolan nu träder i kraft skall det inte finnas några klyftor som gör att de handikappade barnen blir satta åt sidan i något sammanhang. Alla som varit uppe i debatten har varit positiva till föräldrautbildning. Man använder uttrycket som om det vore ett entydigt begrepp, men egentligen består det av väldigt många komponenter. Hittills har det vi kallar föräldrautbildning mera varit en handfast praktisk information i samband med barns födelse, en sorts föräldrainformation. Vad vi tycks behöva är systematisk utbildning och information från skolåldern och långt upp i åren, gärna med tyngdpunkten lagd på sådana situationer där intresset och behovet är särskilt stora. Men vad arbetsgruppen har ansett vara särskilt väsentligt är att alla nås av de viktigaste delarna av föräldrautbildningen. Inga svårigheter när det gäller tid, avstånd eller språk får utgöra hinder för att denna information når ut till föräldrarna. Det gäller såväl fäder och mödrar som alla andra som har kontakt med barn. Utredningsarbetet kring föräldrautbildningen har påbörjats. Försöksverksamheten har initierats på olika håll och kommer att snabbt öka i omfång. Jag tycker att föräldrautbildningen måste vara en samhällets skyldighet och också en föräldrarnas skyldighet gentemot barnen. Dess innehåll och former bör mycket noga övervägas. Föräldrautbildning och uppsökande verksamhet bygger på uppfattningen att föräldrarna alltid vill sina barns bästa. Men även om det är så kan ibland kringliggande faktorer — föräldrarnas egen otillräcklighet på grund av trötthet, sjukdom, ekonomiska problem, dålig miljö och brist på kunskaper i växelverkan med barnets upplevelser av just dessa faktorer — medföra att barnet blir felaktigt bemött eller påverkas negativt i sin utveckling. De försök med uppsökande verksamhet och föräldrautbildning som påbörjats har redan nu visat fina exempel på hur samhällets stöd och intresse har varit en mycket positiv upplevelse för föräldrarna och barnen. Vi måste gå vidare på den inslagna vägen. Förskolan är grunden, men vi behöver ökade resurser för föräldrautbildning, lekrådgivning, personlig psykologisk rådgivning och uppsökande verksamhet, och vi måste snabbt åstadkomma dessa resurser. Till slut skulle jag villa säga, herr talman, att det goda samhället, det starka samhället, har naturliga förutsättningar för att också bli ett verkligt barnvänligt sam hälle.
Herr talman! Jag ber att få tacka fru Lundblad för att hon genom att apostrofera mig gav mig tillfälle till en replik som jag tillsammans med presidiet missade i förra omgången. Jag vill bara ställa en fråga till fru Odhnoff om förbudet att driva enskilda förskolor, som det ju har varit tal om. Som jag påpekade i mitt förra inlägg, blir det ju i praktiken ett förbud, eftersom kommunen inte får överlåta verksamheten till någon annan. Jag hade lust att åka med herr Carlshamre på hans hästskjuts, som han har introducerat i debatten i det här läget när energin tycks vara slut för bilåkarna; annars hade han väl kört med bil igenom det här. Jag vill fråga vilket av dessa alternativ fru Odhnoff står för: att det finns möjligheter eller att det är förbjudet för kommunerna att räkna in de enskilda förskolorna, vilket vi vill i reservationen 3 — och väntar svar på. Sedan skall jag be att få ansluta mig till dem som tycker att det är bra — det sade jag inledningsvis också — att propositionen har kommit och gärna ge en blomma till fru landshövdingen för att hon avslutar sin karriär som statsråd med den. Beträffande de positiva sakerna finns inga delade meningar. Det är för att förbättra förslaget som vi har gjort våra reservationer. Jag vill än en gång understryka värdet av de enskilda insatserna. Det är för att samarbetet skall gå bättre och inte ge den segregation som tycks kunna bli fallet, om man tvingas ta den andra vägen — den utan möjlighet att räkna in de enskilda förskolorna fullvärdigt i den kommunala planeringen —, som vi har gjort vår framställning.
Herr talman! Förskoleutredningen var helt ense utom på en enda punkt, och det var när det gällde huvudmannaskapet. Två medlemmar i utredningen reserverade sig mot socialstyrelsen som huvudman till förmån för skolöverstyrelsen. Flera remissinstanser har stött reservanternas förslag, likaså folkpartiet i sin partimotion nr 2019. Vi är eniga om utredningens grundtanke att förskolan skall utveckla en såväl socialt som pedagogiskt fungerande verksamhet. Men avgörande för vårt ställningstagande har inte varit motiven för en förskoleverksamhet utan verksamhetens innehåll. Fru statsrådet Odhnoff sade också i dag på förmiddagen att hon hade en pedagogisk syn på hela förskolan och räknade upp flera ämnen som man där kunde bibringa kunskaper i: matematik, svenska, grammatik m.fl. När alla sexåringar kommit in i förskolan har man skapat helt andra förutsättningar för verksamheten i lågstadiet, och då kan man lägga en pedagogisk helhetssyn på förskola och grundskola som syftar till en integrering mellan dessa två skolstadier. Jag vill nämligen kalla förskolan för ett skolstadium. I några kommuner har man redan en försöksverksamhet med en förskola integrerad med en lågstadieskola både lokalmässigt och pedagogiskt. Och det är en sådan samverkan som skall eftersträvas. Det blir då en mjuk övergång från en enklare pedagogisk verksamhet till en något mer avancerad. På det sättet slipper man t.ex. den enligt min mening för såväl elever som lärare och föräldrar så förnedrande inskolningsperiod som vi nu har de sex första veckorna ilågstadiets första klass. Finner man under denna tid inte barnet skolmoget, kan man t.o.m. återsända det hem. Ännu ett år i hemmet utan pedagogisk ledning är ju inte den bästa förutsättningen för att göra barnet skolmoget till kommande år. När alla sexåringar kommit i förskolan, kan man naturligtvis återsända barnet dit. Men inte heller det är någon god lösning. I förskolan skall man kunna ta en sådan hänsyn till den enskildes behov av stöd och stimulans och också ha möjlighet att ge denna så att när barnet bedöms skolmoget det bara flyttas upp i grundskolan. På sikt bör en sådan samverkan helt enkelt leda fram till en klasslös kombination av förskola lågstadium. Men en av förutsättningarna för denna samverkan är ju att skolmyndigheten blir tillsynsmyndighet. En annan förutsättning är att det blir ett intimt samarbete mellan förskollärarna och lågstadielärarna, och därför bör man göra en bättre samordning mellan utbildningen av dessa två lärarkategorier. Förskollärarna känner — det har faktiskt flera av dem personligt framfört till mig — att de i dag inte får så stor förståelse för sin pedagogiska verksamhet. Statsrådet sade för en stund sedan att vi skulle vara stolta över den höga standard på den pedagogiska verksamheten som vi har på dagens barndaghem och i de förskolor som nu finns. Jag tror, statsrådet Odhnoff, att den inte är så särskilt hög på alla ställen. Men det är sannerligen inte förskollärarnas fel utan det har andra orsaker, t.ex. de stora grupperna som Gabriel Romanus för en stund sedan talade om. Sveriges förskollärare har i remissvar genom Facklärarförbundet framfört krav på att skolöverstyrelsen respektive skolstyrelsen skall vara huvudmän. De menar liksom jag att det är en säkrare intäkt för att det pedagogiska innehållet i förskolan prioriteras. Jag vill också understryka något som statsrådet sade för en stund sedan och som jag tycker är mycket viktigt, nämligen att man när man nu bygger upp nya förskolor inte skall sätta kvantiteten före kvaliteten. Det är oerhört viktigt att det klart uttalas i detta sammanhang. Herr Karlsson i Huskvarna sade för en stund sedan att det i dag är den sociala myndigheten som är förskolans huvudman och att det inte finns något motiv för att så inte i fortsättningen skulle vara fallet. Men denna ordning är väl inte sakrosankt och omöjlig att ändra på i framtiden bara därför att det nu är som det är. Jag tror att det är mycket angeläget att övergången till en annan huvudman blir mjuk och att kommunerna tills vidare — som förordas i propositionen — ges en möjlighet att välja huvudman. Man kan ju också, som har skett på en del ställen, för förskolans verksamhet tills vidare tillsätta ett samarbetsorgan mellan den sociala myndigheten och skolmyndigheterna. Men, herr talman, till sist vill jag ännu en gång understryka att förskolan och grundskolan socialt och pedagogiskt har samma uppgifter och att det därför är naturligast att de har samma huvudman. Därför yrkar jag bifall till reservationen 13.

Herr talman! Den förskolereform som riksdagen i dag skall besluta om ligger väl i linje med den utveckling som har ägt rum under det senaste decenniet i många länder. Det som vi uträttar här i Sverige, bl.a. genom riksdagsbehandlingen av detta ärende, kan ses som en utlöpare av en ökad aktivitet och en ökad forskning omkring barn, liksom också av ett ökat politiskt intresse för barnens miljö och problem, i många länder.

Detta är ett skäl till det ökade intresset för de här frågorna. Den proposition som nu lagts fram — och naturligtvis i första hand det förslag till lag om förskoleverksamhet som vi skall besluta om — betyder att det svenska samhället i dag är berett att prioritera barnen och deras betingelser i reformarbetet på ett annat sätt än tidigare. Samhället accepterar alltså tanken att barnens förskoleår formar den väsentligaste delen av den vuxna människans framtid. Jag vill som flera andra talare understryka — jag noterar att många av oppositionens företrädare också har gjort det — att det är bra att den här reformen kan beslutas i ganska stor enighet när det gäller grunddragen.

Detta är viktigt också därför att de vuxnas arbetsformer påverkar vilket slags människor barnen formas till. Men det finns några knäckfrågor som man måste ta itu med därför att de är aktuella i den verklighet som vi har i dag och som måste vara utgångspunkten för vår diskussion och vad vi gör just nu. I dag finns de flesta barn i förskoleåldrarna inte i daghem, inte i förskola. Av sexåringarna går majoriteten i förskola, men annars står flertalet barn utanför. Det leder till en prioriteringsfråga som vi inte kan komma undan. Hur mycket skall vi i dagsläget satsa på att förbättra situationen i de förskolor och daghem som finns, och hur mycket skall vi lägga på en utbyggnad för de barn som står helt utanför en samhällelig omsorg och tillsyn? Vi vet att väldigt många barn med heltidsarbetande föräldrar icke får någon som helst omsorg eller tillsyn som samhället har tagit ansvar för. De står helt utanför daghem, familjedaghem och andra former av tillsyn. Det är alltså ganska många barn som riskerar att fara illa och få en besvärlig utveckling i framtiden. Frågan om hur mycket vi skall satsa på att bygga ut daghemmen och korta köerna så att de barnen kan få del av en bra verksamhet och hur mycket vi skall satsa på att förbättra situationen i de daghem som finns och förbättra personalens arbetsförhållanden, och därmed också barnens förhållanden — för naturligtvis har man i många daghem besvärligheter och problem i arbetet — den problematiken måste vi tackla. Vi måste ta tag i den, vi kan inte glida undan den. Jag tycker att några av partierna just har glidit undan i sin uppläggning; jag skall återkomma till det. Med tanke på den pressdebatt som har förekommit den senaste veckan vill jag understryka att det råder stor samstämmighet mellan utredningens förslag och propositionen. I de allra flesta väsentliga avsnitt tar propositionen upp — och vidareutvecklar i vissa fall — förslag som utredningen har lagt fram. Den linje som utredning och proposition går på är — som statsrådet Odhnoff nyss sade när hon citerade statsrådet Sigurdsen — att det allra främsta målet måste vara att få in de barn som i dag står helt utanför omsorg. Men vi vet att det också finns en besvärlig arbetssituation på en del daghem. Personalen har ofta ett slitsamt jobb, och en del förskollärare och barnsköterskor orkar kanske inte med att hjälpa de barn som har det svårast. Vi startar nu vidare verksamheten i en situation där det råder brist på utbildad personal. Då måste det, säger vi, vara angeläget att prioritera personalökningarna till de förskolor där problemen är störst. Det är till de förskolorna där man integrerat barn med särskilda behov — därför att de är handikappade, har problem osv. — som de knappa personalresursernm i första hand måste styras när det är fråga om en ökning av personalresurserna. Detta är också den linje som förordas i propositionen, liksom i statsverkspropositionen, där man ju speciellt sade att den föreslagna ökningen av statsbidraget skulle i första hand kunna användas av kommunerna för att förbättra personalsituationen i de institutioner där barn med handikapp var integrerade. Det är mycket viktigt att kommunerna följer upp de möjligheter som alltså staten ger genom att stödja de barn som har särskilda behov för sin utveckling. Det är ju till slut de sämst ställda barnens behandling som blir måttet på hur sam hället kommer att lyckas. Detta är den linje som propositionen och utredningen har valt i vad som på kort sikt är en målkonflikt. Tar vi in hela resonemanget om att den offentliga sektorn måste expandera för att vi skall kunna upprätthålla full sysselsättning och att det är de här områdena av den offentliga sektorn som kanske är de allra viktigaste att stödja — den debatten har förts i andra sammanhang i riksdagen i höst — då är det givet att vi på längre sikt kan få resurser både för en allmän personalökning och för en snabb utbyggnad. Men vi skall också lösa dagens problem. Framför allt i reservationerna från folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna undviker man i viss mån den här problematiken. Vad de två partierna säger är ju att vi i dag skall besluta en förskolestadga som på kort sikt tvingar fram en större personaltäthet överallt. Dessutom säger folkpartiet — kommunisterna har ett liknande resonemang, dock inte i samma reservation — att riksdagen för daghem och förskolor skall fastställa en utbyggnadsplan fram till 1980, som kan sägas vara liktydig med ett av de mera ambitiösa alternativ som lades fram i utredningens betänkande. Men de två linjerna går bara inte ihop under den närmaste tiden. Det går inte att få både en snabbare utbyggnad av daghemmen än vad regeringen räknar med och dessutom en bättre omedelbar personalsituation överlag i landet än vad regeringen förutsätter, med inte i första hand de knappa ekonomiska resurserna utan framför allt de knappa personalresurserna. Då måsta man välja. Jag menar att folkpartiets politiska redovisning undviker det prioriteringsproblem man står inför. Det går inte att så att säga överteckna knappa resurser. I stället måste man välja, prioritera. Ni har alltså inte diskuterat vilka barn vi i första hand skall hjälpa, vilka institutioner vi i första hand skall stärka. Ni undviker att gå in i den prioriteringsdebatt som för utredningen och i propositionen ledde fram till att man säger: Ge personalökningarna i första hand till de förskolor där barn med särskilda behov finns integrerade, där också arbetsproblemen för personalen är störst. När detta är sagt vill jag i fråga om kvalitetsdebatten, i samband med vad Eivor Marklund anförde, säga att utan tvivel är förskollärarjobbet och barnskötarjobbet ofta hårt och slitsamt, liksom de allra flesta sysselsättningar i samhället är. Arbetssituationen för dem som jobbar på detta område bör och kan förbättras, och så kommer även att ske när riksdagen tar regeringens förslag. Men man skall akta sig noga för att därav dra slutsatsen att det som sker i våra daghem i dag är någonting som inte är bra för barnen, någonting som i varje fall inte är mycket mer än — som Eivor Marklund sade — barnvaktande. Det stämmer inte enligt min mening med verkligheten. Jag har besökt daghem och förskolor runt hela Sverige, och jag kan gott stå för omdömet att i de allra flesta fall är det en mycket fin och bra och för barnen utvecklande verksamhet som bedrivs, även om personalen kanske just därför känner att det är arbetsamt. Jag tror man skall slå fast att de barn som kommit in på daghem har i regel haft tur och får del av en bra verksamhet. Eivor Marklund gav exempel på hur slitsamt arbetet kan vara. Jag skall bara ta ett exempel som visar att propositionen behandlar de här frågorna. Det som är slitsamt är ju bl.a. att stå ensam i en barngrupp under lång tid av dagen. Men det är just detta propositionen vill förändra, och det är där syskongruppen med det något större barnantalet kommer in. Det blir alltid flera vuxna närvarande — man är inte ensam i de syskongrupper som föreslås i propositionen. Flera vuxna tar således ansvaret samtidigt. Detta är en mindre påfrestande arbetsform än den som Eivor Marklund beskrev, så vad Eivor Marklund kritiserade var en del av det som har varit och inte det som föreslås i propositionen. En annan av de frågor som berör kvaliteten är gruppstorlekarna. Gabriel Romanus har nyss i debatten framställt folkpartiet som i den frågan speciellt avancerat. Ni föreslår att en högre generell personaltäthet omedelbart skall gälla, men beträffande gruppstorlekarna är det väldigt litet ni har att komma med, om ni skall måla upp en skillnad mellan er själva och propositionen. Ni säger att under utbyggnadsskedet — och det är utbyggnadsskedet vi alla talar om i det här fallet — skall man ha 15 barn och de möjligheter till 20-procentig överinskrivning som finns enligt dagens regler. I propositionen anges att det skall vara maximalt 20 barn, men — och det är det viktiga — i propositionen är man mycket mera kritisk till överinskrivning än vad Gabriel Romanus och folkpartiet är. Enligt propositionen skall överinskrivning utöver de 20 vara ett rent undantag, och det slås fast att när man går upp till 20 inkluderar det den överinskrivning som finns i dag. Det skall alltså vara normen — man skall ha 20 barn men på det antalet skall det i normalfallet icke vara någon överinskrivning. I verkligheten står alltså så att säga folkpartiets 18 barn mot propositionens 20 barn, och den skillnaden är verkligen inte stor. Gabriel Romanus säger att det inte finns några styrmedel. Men det finns sådana. Enligt dagens regler, som folkpartiet hänvisar till, får kommunerna pengar till personalen och till verksamheten bara för de 15 barnen och ingenting för de överinskrivna barnen. Enligt propositionsförslaget får man pengar som kan användas till personal också för de överinskrivna, alltså upp till 20 barn. Det är den stora skillnaden, att med propositionens tjugogrupp får man pengar för alla barn, vilket man inte får med det nuvarande systemet. Det finns alltså ett styrmedel inbyggt. Fru Frenkel talade om inriktningen av verksamheten och även om kvaliteten, med anslutning till den reservation som där avgivits.

Det skall, som Camilla Odhnoff och andra varit inne på, vara samma pedagogiska syn som präglar bägge verksamheterna, både daghemmen och de andra förskolorna. Det betyder att skolöverstyrelsen inte bara skulle ha ansvaret för sexåringarna — det var mest om den frågan fru Frenkel talade, liksom man gör i reservationen — utan skolöverstyrelsen skulle också vara tillsynsmyndighet för daghemmen, för familjedaghemmen, för barnsamariterna och för de barnvårdare som finns i kommunerna. Ur det perspektivet har många, som tidigare mera oreflekterat tyckt att det var naturligt att skolöverstyrelsen skulle bli tillsynsmyndighet, sagt sig att det är riktigare att låta tillsynen vara kvar hos socialstyrelsen. Man har alltså anlagt en helhetssyn som får anses vara riktig. I huvuddragen har enigheten som sagt varit stor, men i några detaljfrågor har folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna gått emot propositionen. En av de frågorna gäller obligatorium eller allmän förskola. Som statsrådet Odhnoff sade är ett dubbelt obligatorium för kommunen inbyggt i den lag som föreslås, nämligen dels att anvisa plats för alla barn, dels att söka upp de familjer vilkas barn inte har infunnit sig. Men där vill folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna ha också en annan form av obligatorium. Jag kan i och för sig förstå ett resonemang som leder fram till att man vill ha ett obligatorium av den typ som nu finns i skolan. Jag kan förstå den argumentationen, även om vi anser att vi har stannat för ett likvärdigt förslag. Men jag har väldigt svårt att förstå den speciella argumentation som har lagts upp av folkpartiet. Den begriper jag helt enkelt inte — i synnerhet som den framförs av ett parti som säger sig vilja arbeta för föräldrautbildning. Jag tycker att folkpartiet har den sämsta möjliga av alla tänkbara argumentationer för ett obligatorium. Man säger nämligen så här om den obligatoriskt uppsökande verksamhet som föreslås i propositionen: ”Många familjer kan komma att uppleva det som stötande att behöva inför myndigheter redovisa varför man inte vill utnyttja rätten till en plats i förskolan och få sina hemförhållanden och sin hemmiljö undersökta. Dessa risker undviks genom en obligatorisk förskola.” Ett liknande resonemang för man i folkpartiets motion, där det sägs att många familjer kan uppleva det som stötande och påträngande att myndighetspersoner kommer hem till dem osv. Man undviker problemet med ett uppsökningsförfarande genom att ha ett obligatorium. Men det är ju återigen bara att väja för problemet. Om några föräldrar vet för litet om förskolan, om de är dåligt informerade och därför allmänt vagt negativa — och som det står i propositionen är den uppsökande verksamheten framför allt en informationsfråga — så säger alltså folkpartiet att det är för besvärligt att vi går hem och talar om för föräldrarna vad förskolan är och därmed undanröjer deras misstänksamhet. Skriv i stället ut ett meddelande av den typ vi har i skolan, att ni skall infinna er då och då, så slipper vi det problemet, säger man. Jag har verkligen mycket svårt att förstå hur man kan föra den argumentationen samtidigt som man i många sammanhang talar för föräldrautbildning, vilket jag gärna vill intyga att folkpartiet gör. Vi bygger ju hela denna verksamhet på ett samarbete mellan familjerna och förskolan. Om det då finns problem av den typen att föräldrarna är negativa på grunder som kan undanröjas, t.ex. genom information, så skall väl det problemet bort innan vi kan få ett förtroendefullt samarbete! Man får definitivt inte något förtroendefullt samarbete genom att bara gräva ner problemet i jorden och låtsas som om det inte existerade, vilket är den behändigare linje som folkpartiet väljer. Det tycker jag som sagt är den sämsta argumentation man kan ha för en obligatorisk förskola. Sedan vill jag säga till dem som har varnat för risken att barn inte kommer till förskolan, alltså att de bäst behövande barnen — som jag tror att det står i kommunistmotionen — inte skulle komma dit, att det är ett obligatorium för kommunen att uppsöka alla familjer där barn icke utnyttjar den anvisade platsen och informera dem om vad förskolan är. Kommunen skall alltså nå ut till alla familjer. Så länge kommunen följer lagen finns det ingen möjlighet att barnen så att säga skall slinka igenom nätmaskorna i sådana sammanhang. Och det är just för de sämst ställda barnen som denna del av lagen har kommit till, ty som det står i propositionen finns redan de allra flesta sexåringar med i förskolan. Det synsätt som präglar utredningen och propositionen är alltså en tilltro till att vi nu har nått en punkt i samhället där kommunerna är beredda att ta ansvar när staten ställer resurser till förfogande. Vi bygger alltså klart på en lokal demokratisk process, där inte minst samarbetet mellan kommunen och förskolans personal är mycket viktigt. Vi tilltror kommunerna mognaden och ansvaret att med de bättre statliga resurser som ställs till förfogande kunna utveckla en verksamhet som tar hänsyn till barnens mycket skiftande behov. Ett annat obligatorium för kommunerna är den kommunala förskoleplanen, en plan där man alltså skall redovisa det totala behovet av daghem och andra förskolor i varje bostadsområde i kommunen över t.ex. en femårsperiod och dessutom redovisa hur mycket av detta behov man kan täcka. Därigenom får man svart på vitt på hur verkligheten ser ut. Vi tror att denna plan kommer att utgöra grunden för en meningsfull kommunalpolitisk debatt. Varje kommun får ta en debatt om vilken behovstäckning man är beredd att klara. En utbyggnad efter dessa linjer skall givetvis möta både barnens behov av utveckling och föräldrarnas — varje vuxens — behov av och rätt till arbete. Ett sådant program måste bli resurskrävande. Det gäller ju att skapa inte bara en bra miljö för alla barn i ett bostadsområde utan också ett särskilt och tidigt stöd för de barn som har ett dåligt utgångsläge. Samtidigt vet vi att resurserna är knappa för både stat och kommun. Är det, om vi ser det långsiktigt, realistiskt att tro att samhället skall klara ett program för att ge barnen väsentligt bättre uppväxtvillkor? Ett första svar på den frågan är naturligtvis att om samhället inte gör någonting nu, så blir det ännu dyrare i framtiden, när man i efterhand skall starta vad som då är ett mycket krävande rehabiliteringsarbete för de tonåringar eller vuxna som det har gått snett för, människor som på olika sätt har fått det svårt. Det är då också för sent att hjälpa många som hade kunnat få en bra start om samhället stöttat dem tidigare. Daghemsutbyggnaden är på kort sikt resurskrävande för kommunerna, även om den relativt sett blir mindre och mindre resurskrävande i takt med att statsbidragen ökar, bl.a. i samband med denna reform. Men för samhället som helhet är inte daghemsutbyggnaden en tärande del av ekonomin — och detta är det andra svaret på frågan — utan en kraft som frigör resurser, bl.a. genom att ge möjlighet till sysselsättning för många vuxna som önskar ett förvärvsarbete och som menar att rätten till sysselsättning skall gälla också dem.

Få reformer kan på samma sätt praktiskt och konkret bidra till jämlikhet mellan människor, nämligen om den här reformen kopplas till ett familjepolitiskt stöd för hela familjen. Det vi underlåter att göra under 1970-talet, kommer att göra sig gällande långt in på 2000-talet som sociala problem, ojämlikhet och klasskillnader i framtidens arbetsliv och samhällsarbete över huvud taget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nej, folkpartiet försöker inte komma undan en diskussion om de problem som det innebär att vi dels har krav på en hög standard och därmed satsar mycket pengar på institutionerna, dels har många barn som står i kö för att komma in där och att alltså fler platser behövs. Vi är helt medvetna om detta problem. Det är därför — det nämnde jag också i mitt anförande — som vi vill ha en central plan för utbyggnaden av hela förskoleverksamheten. Vi har också tagit en bestämd ställning till hur man skall göra. Vi säger att vi inte vill acceptera en ökning av gruppstorlekarna i dag. Däremot tror vi inte att man omedelbart kan ta bort den nuvarande överinskrivningen. Personalen är en avgörande resurs för förskoleverksamheten, och det är en tillgång som är ömtålig och hårt ansträngd. Vi kan inte ytterligare anstränga den genom att öka gruppernas storlek. Vi kanske då på kort sikt kan få in ytterligare ett antal barn i förskoleverksamheten, men på litet längre sikt är det till förfång för alla om man går på en sådan linje. Herr Hellström säger att folkpartiet inte har mycket att komma med, att diskussionen gäller folkpartiets förslag om 18 barn eller regeringens förslag om 20 barn. Det är precis vad jag sade. Man har i dag i praktiken på de flesta håll 15 barn plus 20 procents överinskrivning. Men vi vill ändå sätta stopp för en ökning, och det är viktigt både i sak och psykologiskt för dem som arbetar på det här området. De skall inte känna att de, som många gånger har en slitsam situation, nu skall få det ännu jobbigare. Om man har en möjlighet till överinskrivning, som nu utnyttjas i mycket stor utsträckning, men klart säger ut att man skall sträva efter att få bort den, blir antalet barn ändå successivt lägre än 18. Det väsentliga är emellertid att sätta stopp för en ökning. Vidare säger herr Hellström att det inte går ihop att både ha en stadga som bestämmer om personalsituationen och en plan för att öka tillgången. Det är klart att det går ihop! All erfarenhet talar för att ett införande av båda dessa instrument bidrar till att dra resurser till detta område från andra områden. Det tror jag att herr Hellström och jag har som ett gemensamt intresse. När det sedan gäller vår argumentering för ett obligatorium, är det självklart att vi inte tänker oss att kontakten mellan föräldrar och kommun skall upphöra när vi någon gång i framtiden — som vi siktar till — får en obligatorisk förskola lika litet som den upphör när barnet börjar i den obligatoriska skolan. Vi tror tvärtom att kontakten blir enklare i det fallet.
Herr talman! Såväl herr Hellström som statsrådet har verkligen tryckt hårt på det pedagogiska innehållet från och med förskolan och hela vägen upp genom skolan. Jag uppfattar detta så att man strävar efter en fullständig, kontinuerlig pedagogisk utvecklingsgång för barnet genom hela skoltiden — ända från förskolan. Därför tycker jag att det vore naturligt om skolöverstyrelsen blev huvudman. Även i grundskolan har man många sociala problem och sociala frågor att lösa, och det går utmärkt för skolöverstyrelsen att göra det. Men sedan vill jag naturligtvis än en gång understryka att man i kommunerna måste ha en mjuk linje, så att det blir ett intimt samarbete mellan den sociala myndigheten och skolmyndigheten. Kommunen bör själv — det tycker jag är riktigt uttryckt i propositionen — under lång tid få bestämma hur den skall ha det. Kanske blir det allra bäst att framöver ha ett samarbetsorgan mellan dessa två myndigheter — den sociala myndigheten och skolans myndighet.

Herr talman! Herr Hellström har verkligen inte rätt när han säger att vpk i sin motion skulle ha undvikit den problematik som ligger i önskemålet att dels bygga ut hela förskoleverksamheten, dels snabbt förbättra den nuvarande personalsituationen. Vi har i vår motion konstaterat att en fråga av grundläggande betydelse för framtidens förskola är den totala resurstilldelningen. Enligt propositionen skall inom totalramen den allmänna förskolan för sexåringar prioriteras, och då även med specialinsatser för barn med särskilda behov. Vi har där sagt att om man satsar så på en kvantitativ utvidgning av vården och tillsynen när det gäller förskolebarnen, finns det en påtaglig risk för att de redan allvarliga eftersläpningarna för de mindre barnen kommer att permanentas med hänvisning till att resursramen är för snäv. Man accepterar ju på andra områden en otillfredsställande standard med motiveringen att resurserna är för knappa. Herr Jörn Svensson kommer senare att ytterligare ägna sig åt dessa delar av problematiken. Vi betonar alltså att den totala resursramen måste garanteras, eftersom det annars är risk för att hela grundidén med förskolan förfuskas, varigenom också de som inte är särskilt mycket för förskolan skulle få ett vapen i sin hand. Däremot är jag överens med herr Hellström om att kommunerna måste följa upp de möjligheter de har dels med ökade bidrag, dels också genom att t.ex. använda det skatteöverskott som tydligen kommer att finnas i många kommuner. I Stockholm vet jag att vpk-gruppen har föreslagit att 20 miljoner kronor av det beräknade överskottet skall användas för att bl.a. bygga ut daghemsverksamheten, men också till att öka personalresurserna. Mina exempel på det slitsamma arbetet i förskoleverksamheten belyste inte alls hur det har varit, utan hur det är — åtminstone hemma i min kommun. Vpks:s betoning av en totalram och bestämda normer för personalökningen är ett uttryck för att vi snabbt vill få den nya förskolan att fungera bättre.
Herr talman! Herr Hellström talade om konflikter, som han ansåg kom till uttryck i de två reservationer som vi är med på och som gäller personalstadgar och förbättring av personalresurserna, dvs. konflikter mellan vad man vill på längre sikt och vad resurserna räcker till i nuläget. Sådana konflikter tvingas vi nog att leva med litet till mans; också herr Hellström, föreställer jag mig. Målsättningen för förskolan, sådan den är formulerad i propositionen, kan helt enkelt inte uppfyllas med den personalsituation vi har. Därför har vi starkare än vad propositionen och utskottsmajoriteten gjort velat ge uttryck för den oro vi känner för att personalfrågorna inte blir lösta så snabbt och så bra som möjligt. Det är inte bara nuläget det gäller, herr Hellström, utan också framtiden, framför allt framtiden. Det är med tanke på den som vi vill ha en plan för förbättring av personalresurserna.
Fru talman! Först vill jag säga till herr Romanus — det gäller både herr Romanus” och fru Marklunds argumentering, men framför allt herr Romanus” argumentering — att det faktiskt är på det sättet att folkpartiet genom sina konkreta förslag dels tar ställning för att dra ner utbyggnadstakten och dels inte i första hand vill garantera att barn med särskilda behov får ökade resurser. De två ställningstagandena blir resultatet av att ni i dag vill få fram en tvingande högre personaltäthet än den som nu råder över lag i alla daghem i landet. Detta är innebörden i ert förslag. De båda linjerna går inte att förena.

Sådan försöksutbildning har på barnstugeutredningens förslag redan startat, och vi hoppas att den kommer att växa varje år. Jag har anfört detta för att ge ett exempel på att det är en valsituation. Den andra punkten gäller hur man med andra medel kan förbättra arbetsläget. Kvalitet är inte enbart en fråga om personaltäthet. Herr Romanus sade: Det är inte stor skillnad mellan 18 och 20 barn, men vi säger i alla fall stopp. Varför tror herr Romanus att vi lade fram förslaget om 20 barn? Vi tog inte den siffran ur luften. Vi föreslog den därför att vi skulle få en sådan gruppstorlek att personalen skulle slippa den värsta arbetssituationen, nämligen att en stor del av dagen vara ensam med dessa barn, vare sig det nu är 15 eller 18 barn. I valet mellan å ena sidan att vara ensam med 15 eller 20 barn och å andra sidan vara flera som hela tiden jobbar ihop under dagen med 20 barn är skillnaden mellan 15 och 20 barn inte det väsentligaste. Det väsentliga är att flera kan jobba ihop, att man inte hela tiden är ensam om att hålla reda på var barnen är och bara kunna hjälpa till med det allra enklaste utan att man också kan hjälpa till med att utveckla barnen. Den hårdaste arbetssituationen är alltså ofta att vara ensam. Kan man uppnå att flera jobbar ihop hela tiden är mycket vunnet. Det är motivet till att vi har lagt förslaget om 20 barn. Det är således ett kvalitetsförbättrande förslag. Sedan om huvudmannaskapet. Förskollärarnas riksförbund har som flera nämnt föreslagit att skolöverstyrelsen skulle bli huvudman. Dock skall det väl sägas att en tredjedel av förbundet gick emot den linjen. Stockholmsavdelningen föreslog att socialstyrelsen skulle vara kvar som tillsynsmyndighet. Men förbundets motiv är inte, såvitt jag har förstått, att man skall få en pedagogik som man inte är delaktig av i dag. Tvärtom menar nog förskollärarna ofta att den pedagogik som de har kunnat utveckla i förskolorna i vissa fall är bredare än den som finns på lågstadiet i grundskolan. Det är väl av delvis andra skäl som förskollärarna fackligt har drivit kravet att komma in under skolöverstyrelsen. Jag kan inte finna att det argumentet gjorts gällande t.ex. i debatten från fackligt håll att det skulle vara någon risk för att själva pedagogiken inte skulle utvecklas lika bra som den som finns i skolan, om socialstyrelsen kvarstår som tillsynsmyndighet. Man får i stället — där är jag överens med fru Frenkel, och det föreslås både i utredningen och i propositionen — lösa frågorna i samarbete mellan myndigheterna. Vem som än har tillsynsansvaret, vare sig det är skolöverstyrelsen eller socialstyrelsen, måste myndigheterna samarbeta. Därför har förskoledelegationen föreslagits i propositionen. Den skulle alltså tjäna det syfte som fru Fre&nkel efterlyser.
Fru talman! Herr Hellström har inte rätt när han påstår att man måste dra ned utbyggnadstakten enligt vårt förslag, därför att vi föreslår en stadga med tvingande bestämmelser om höjd personaltäthet. Vad det gäller i dag är ju, att den praktiska följden av regeringens förslag med all säkerhet kommer att bli en sänkt personaltäthet, och det vill vi säga nej till. Nu säger herr Hellström att förslaget att ändra grupperna till att omfatta 20 barn har lagts fram för att förbättra arbetssituationen och att meningen är att personaltätheten skall vara densamma då. Det resonemanget skulle kanske gå ihop om ni ville gå med på vårt förslag om en förskolestadga där man styr personaltätheten. Men det vill ju ni inte. Det är bara en from förhoppning från er sida om att man skall öka personalen i samma grad som man ökar storleken på grupperna. Det jag är rädd för, och det jag tror att många som är verksamma på fältet också är rädda för, är att man nu kommer att se det som en möjlighet att bara plussa på två barn till men inte öka personalen i motsvarande grad. Det innebär alltså i praktiken en sänkt personaltäthet. Vi är fullt på det klara med att man här kommer att arbeta med knappa resurser. Men om man får bestämmelser om hur stor personaltäthet det skall vara och en central utbyggnadsplan, kommer detta att medverka till att dra till sig resurser från andra sektorer både på riksplanet och i kommunerna. Detta var mitt ena argument. Det andra är att man då har ett skydd mot de konsekvenser som naturligtvis inte är avsedda, men tyvärr mycket sannolika, nämligen att man i praktiken kommer att få flera barn per anställd. Arbetsbördan är redan nu så stor att detta blir en alltför betänklig utveckling.
Fru talman! Herr Romanus säger att följden av regeringens förslag skulle bli en i praktiken sänkt personaltäthet. Jag har kolossalt svårt att begripa logiken i det resonemanget. Det finns inga styrmedel, säger herr Romanus. Men det finns styrmedel i form av pengar. För de sista fem barnen, dvs. mellan 15 och 20 barn, vill regeringen ge statsbidrag, något som folkpartiet inte vill. Det är en viktig skillnad. Man får alltså statsbidrag för att kunna höja personalinsatsen för dessa barn. Det är en sak. Det andra styrmedlet, som också har med pengar att göra, är att man från utredningens och regeringens sida vill garantera att man får extra resursinsatser och personal, som skall sättas in där de bäst behövs. Det kommer att finnas pengar för personalökningar, som skall tillgodose de barn som har handikapp eller särskilda behov. Med andra ord: I ett läge med knappa resurser vill regeringen prioritera personalökningarna till de daghem där barn med särskilda behov finns. Det är i första hand där stödet skall sättas in. Det är en social prioritering. Men det är i sin strävan att fånga in alla förslag på en gång just den prioriteringen som folkpartiet böjer undan för. Denna heta problematik vill man helt enkelt inte ta upp utan hellre lägga fram förslag, som kan synas populära men som inte har verklig täckning.

Fru talman! Propositionen 136 om den allmänna förskolan har väckt mycken diskussion och oro bland olika grupper av människor, bl.a. människor som har sina barn i kyrklig, frikyrklig eller annan frivillig barnverksamhet. Missförstånd har uppstått och mycken osäkerhet har redovisats. Personligen tycker jag fortfarande att en hel del är oklart. Varken propositionen eller utskottsbetänkandet har skapat någon större klarhet när det gäller förskolans innehåll. Jag tycker att det är otillfredsställande att vi inte vet bättre hur den förskola skall se ut som skall starta 1975. Det vi beslutar om i dag är ramen kring förskolan, men innehållet kommer, som utskottet skriver i sitt betänkande, att utformas av den centrala tillsynsmyndigheten. Dess vägledande information blir av största betydelse för kommunerna. I en hörnartikel i Dagens Nyheter för i går tog Anne-Marie Thunberg bl.a. upp behandlingen av förskolan i riksdagen som exempel på hur människor ställs utanför behandlingen av samhällsfrågor och hur de hindras från diskussion och möjligheter till delaktighet. Som riksdagsman har man naturligtvis möjlighet till insyn och debatt under riksdagsbehandlingen, och man har sedan möjlighet till interpellationer och frågor om hur arbetet fortgår inom socialstyrelsen. Men också för oss är det otillfredsställande att besluta om en lagstiftning där själva innehållet i skolformen är så pass osäkert. I reservationen 18 har man tagit just detta ad notam, och i denna reservation begärs att riksdagen snarast möjligt bör beredas tillfälle att ta ställning till förslag om allmänna målsättningar för den fortsatta förskoleverksamheten. Jag tycker att detta är riktigt och vill ansluta mig till reservationen. Det är utomordentligt anmärkningsvärt att den socialdemokratiska majoriteten vill undanhålla möjligheterna till en öppen debatt om målsättningen. Det är självklart att inte minst föräldrar har behov av och önskan om att få delta i denna debatt och redovisa sina synpunkter. Jag har i min motion 2043 ställt en del yrkanden som framför allt berör de religiösa frågorna i förskolan, men först ett par allmänna kommentarer. Jag tror att man med ett helt annat grepp på denna fråga kunnat åstadkomma renare och rakare linjer, och man hade kunnat undvika tveksamhet och oklarhet genom att införa en obligatorisk förskola för sexåringar inlemmad i skolsystemet. Det skulle ha inneburit en tidigare skolstart. Internationellt sett har vi en sen skolstart. Obligatorisk skola från 6 till 16 års ålder har ju många länder, t.ex. Frankrike, Israel och Tjeckoslovakien. I Belgien skall man höja skolpliktsåldern till 16 år, och då får man också där en obligatorisk skola från 6 till 16 års ålder. En hel rad andra länder har obligatorisk skolgång från 6 till 15 års ålder, Australien, Japan, Österrike m.fl. Det är strängt taget bara i de nordiska länderna, i vissa östeuropeiska och latinamerikanska länder som man börjar skolan så sent som vid 7 års ålder. Att alla barn skall ha samma förutsättningar inför skolstarten är vi väl överens om. Men en reform med en utbyggd förskola för de flesta men inte för alla barn kan innebära ökade klyftor i samhället. Därför är det nödvändigt med en kontinuerlig utvärdering, vilket också centerrepresentanterna i utskottet anfört i ett särskilt yttrande.

Församlingarnas ansvar enligt församlingsstyrelselagen förblir oförändrat. Det lokala samrådet är givetvis viktigt. Det är bra att detta blir klart utsagt, eftersom de berörda passagerna i propositionen har väckt mycken ängslan. För mig har det hela tiden stått klart att församlingsstyrelselagen inte kan sättas ur funktion av en propositionsskrivning. Religiösa frågeställningar intar en central plats i barnens liv. Det bör därför givetvis komma till uttryck i den allmänna förskoleverksamheten. Utskottet framhåller vad barnstugeutredningen uttalat när det gäller etiska frågor och religionsfrågor och säger att vad förskolan bör inrikta sig på är att ge barnen förutsättningar att på sikt själva fatta sina beslut i frågor om religiösa och andra värderingar. Man talar också om det fortlöpande samarbetet mellan personal och föräldrar.

Det är emellertid intressant att notera att man har plockat ut den här meningen på ett kanske mindre lämpligt sätt. Ärkebiskopens remissvar fortsätter nämligen så här: ”Dock vill jag kraftigt framhålla att om denna grundsyn skall kunna förverkligas i den faktiska förskolesituationen frågorna måste behandlas mer utförligt än vad som gjorts i utredningen.” Det uttalandet tycker jag är viktigt att ta med och stryka under. Det har från kristna organisationer på ett tidigt stadium framförts önskemål om att en expertgrupp skulle knytas till barnstugeutredningen för att belysa de religiösa frågeställningarnas behandling på ett sakkunnigt sätt. Så har inte skett såvitt jag förstår. Men det föreligger ett starkt krav på metodanvisningar för behandling av religiösa frågor och frågor av allmän livsåskådningskaraktär. Det är också angeläget att religionspedagogisk expertis knytes till barnstugeutredningens arbete när det gäller personalutbildning. Jag finner det också angeläget att förskoledelegationen, vilket även utskottet säger, får en allsidig sammansättning. Då bör man också kunna räkna med att det där skall finnas representanter för de kristna intressena.

Fru talman! Jag vill bara säga till fru Jonäng att det har knutits expertis till bl.a. den försöksverksamhet som pågår när det gäller utbildning av förskolelärare. Det är John Ronnås som tidigare var på skolöverstyrelsen och där utförde ett utmärkt arbete i fråga om skolans religionsundervisning. I denna försöksutbildning har ett block på 40 timmar lagts in i livsåskådningsfrågor. Nu skall resultatet utvärderas, och så skall man se vad som i fortsättningen kan göras beträffande denna utbildning. Fru Jonängs önskemål är alltså redan tillgodosedda, och utskottet har i sin skrivning strukit under behovet av denna undervisning för förskolelärarna, en undervisning som sedan kommer att ha betydelse för deras arbete i själva förskolan.

Fru talman! ”Principen om förskola, tillgänglig för alla barn i viss ålder men utan obligatorium, hälsas med stor tillfredsställelse, liksom förslagen till speciella åtgärder för att tillgodose glesbygdens behov. Man betonar att samarbete med föräldrar bör skapas och vidmakthållas och att särskild uppmärksamhet skall ägnas barn med speciella behov. Yrkesarbetande och speciellt ensamma föräldrar bör få samhällets stöd för barntillsyn också för barn av lägre åldrar än de för vilka förskolan är avsedd.” Så inleder Martin Henmark och jag vår motion nr 2011 av den 17 oktober. Den berör sålunda propositionen 136, som i sin tur är grundad på barnstugeutredningens förslag. Den nya förskolan blir således allmän men obligatorisk endast för kommunerna, som är skyldiga att bereda plats för alla sexåringar. Föräldrarna behöver inte sända sexåringarna till förskolan men kommer — om de inte gör det — att uppvaktas av ombud för kommunerna med förfrågan om skälen och med ytterligare information angående förskolan. Tanken är väl god; men hur kommer sådana ”pekpinnar” att uppfattas av föräldrarna? Det missgreppet i propositionen tar vi upp i vår motion. Det gör man också i andra motioner från partigrupper och enskilda.

Statsrådet Camilla Odhnoff, som signerat propositionen, förklarade i en radiointervju att det inte var fråga om förbud mot kyrkornas barnverksamhet. Denna försäkran har ju upprepats i dag. Men eftersom den allmänna förskolans verksamhet i princip kan inplaceras när som helst mellan kl. 6.30 och 19.00 inser var och en att en ”kompletterande” förskolevistelse i realiteten är utesluten för många barn. Då säger fru Odhnoff: ”Man har alla möjligheter att bedriva verksamhet t.ex. över veckosluten.” Det är förvånande att ett sådant yttrande kan komma från regeringshåll. Man ordar också om ”segregationstendenser”. Och ändå har på detta område en pionjärinsats utförts av kyrkan och samfunden, som många föräldrar utanför de troendes led varmt uppskattar. Det är sålunda inte bara bland politikerna som oppositionen har märkts. Oron bland föräldrar och hos de olika trossamfunden har också varit påtaglig. Givetvis har föräldrarna det största ansvaret för barnens uppfostran, och deras önskan i fråga om förskoleundervisningen måste väga tungt. Redan barnstugeutredningen framhöll att tillgången på förskoleplatser inte under lång tid kommer att motsvara behovet. Det är riktigt. Men ett än starkare skäl åberopas i folkpartimotionen 2019, nämligen att förskolan härigenom kan få en mer varierad utformning. Enskilt drivna förskolor på ideell och kristen grund bör ses som ett positivt bidrag och inte som ett hot mot den kommunala verksamheten. De är ett alternativ och inte endast en komplettering. De skall kunna bedrivas på samma tider och under samma villkor som den kommunala förskolan och bör sålunda enligt min mening kunna erhålla statsbidrag, om de fyller villkoren i förskolelagen och stadgarna. Jag biträder den ifrågavarande reservationen. Ett fyrtiotal föräldrar i Hässelby har med rådman Harald Ljungström i Vällingby som talesman vänt sig till Europarådet med klagoskrift mot att föräldrarätten enligt artikel 2 i konventionen om de mänskliga rättigheterna kränkts. I den nämnda artikeln heter det: ”Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas sätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” Jag förutsätter att Sverige står fast vid denna sin underskrivna konvention. Sveriges ärkebiskop Olof Sundby har i sitt remissyttrande i oktober 1972 kritiserat, att ingen uppmärksamhet ägnats åt den klart uttalade föräldraopinionen i fråga om kristen fostran. Kanske kan vi till protokollet få antecknat att Religionssociologiska institutet i maj 1970 gjorde en undersökning, som visade att 66 procent av föräldrar med hemmavarande barn i förskoleåldern önskade att en allmän förskola också bör ha plats för religionen. 66 procent ansåg således att en kristen förskoleverksamhet bör erkännas som ett alternativ till den allmänna förskolan. Fru talman! Jag har under mina 21 år i riksdagen ofta tagit till orda i fråga om vikten av att i grundskolan religionskunskapen och kristendomsundervisningen får en så god utformning som möjligt, blir saklig och grundad på Bibeln, kristendomens urkund. Jag vill att alla som går ut från den svenska grundskolan skall ha med sig ut i livet en god fond av kunskap om kristendomen och den gamla goda Boken, som har så mycket att ge också vår tids människor. Att i större utsträckning i stället anordna alternativa skolor skulle enligt mitt förmenande inte gagna den goda saken — snarare tvärtom. Jag menar att den nya förskolan också skall kunna ge en på Bibelns grund vilande kristen vägledning — särskilt enligt alla de föräldrars önskan som själva har en kristen tro och vill att deras barn också på detta stadium skall få höra något om dessa kristna värden. Jag tar fasta på utskottets yttrande, att man inte i något avseende inskränker den rätt som finns för föräldrar att fritt välja vilken verksamhet deras förskolebarn skall deltaga i. Fru talman! Med stöd av vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 8, 10, 18 och 19.